På den punkten sammanfaller yrkandena i den socialdemokratiska motionen och vänsterpartiet kommunisternas motion, vilket också Karin Nordlander påpekat. Utskottets majoritet har avstyrkt dessa motionsyrkanden med hänvisning till det riksdagsbeslut som nyligen har fattats. Utskottets majoritet vidhåller den uppfattning som kom till uttryck i propositionen och riksdagsbeslutet i december 1980, nämligen att det var nödvändigt att något sänka förmånsnivån inom delpensionsförsäkringen dels med hänsyn till kostnaderna, dels med hänsyn till rådande ekonomiska läge. Jag vill verkligen slå fast att den som har behov av att något minska sin arbetsinsats alltjämt har ett starkt ekonomiskt stöd i delpensioneringen. Den socialdemokratiska motionen kräver också vissa restriktioner i fråga om delpension för egenföretagare. Endast den som är ansluten till ATP-systemet skall kunna få delpension, säger man, och egenföretagares och uppdragstagares genomsnittliga förvärvsinkomst skall beräknas på pensionspoängen för de fem åren före arbetstidsminskningen. Avgiften från dessa kategorier skall tillföras en särskild fond, varur kostnaderna skall betalas. — Det är alltså yrkanden som socialdemokraterna hela tiden har hållit fast vid. Utskottets majoritet vidhåller även i denna fråga sin tidigare uppfattning och yrkar således avslag på motionen. I den socialdemokratiska motionen föreslås också en höjning av avgiften till delpensionsförsäkringen med 0,15 26. Eftersom utskottsmajoriteten avstyrker förslaget om en höjning av kompensationsnivån inom delpensioneringen och utskottsmajoriteten anser det för tidigt att dra några säkra slutsatser om effekterna av basbeloppssänkningen och sänkningen av kompensationsnivån, avstyrks också detta förslag. Jag vill säga till Doris Håvik att den ökning av antalet ansökningar som skedde i december 1980 var väntad — även om naturligtvis prognoserna kan haslagit något fel. Vi har båda sysslat med den här typen av försäkringar, och vi vet att när en ny försäkring träder i kraft så görs genast ett stort antal nyansökningar. Jag tror att det är för tidigt att i dagens läge dra några som helst slutsatser av det som hittills skett. Förmodligen blir det en stabilisering och kanske också en tillbakagång av antalet ansökningar. Jag är övertygad om att regeringen kommer att följa dessa frågor med uppmärksamhet. Med hänvisning till det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I slutet av sitt anförande sade utskottets talesman att regeringen kommer att följa de här frågorna med uppmärksamhet och se vilket utfall sänkningen av kompensationsnivån får. Regeringen hade givit riksförsäkringsverket i uppdrag att följa delpensioneringen, som trädde i kraft 1977, och undersöka vilket utfall den fick. Dagen innan regeringen lade proposition 1980/81:20 på bordet fick regeringen den beställda rapporten, som klart visade att utfallet av delpensioneringen överensstämde med prognosen i den proposition som låg till grund för delpensioneringen. Trots detta genomförde man en sänkning av kompensationsnivån. Man hade alltså inte avvaktat resultatet av undersökningen. Vad är det som ger några garantier för att en uppföljning nu, efter en förhastad sänkning, kommer att leda till att regeringen intar en annan ståndpunkt i frågan? Gullan Lindblad säger också att det var nödvändigt att sänka kompensationsnivån på grund av det ekonomiska läget. Man beräknade i propositionen — det var inte underbyggt och inte på något sätt klart redovisat ekonomiskt utan mycket diffust — att sänkningen skulle medföra en kostnadsbesparing på 150 milj.kr. Den tidpunkt vid vilken denna besparing beräknades ha gjorts finns inte angiven. Nu ser vi klart att utfallet blev ett betydligt större antal ansökningar än normalt. Kostnaderna för 1981 beräknas med 330 milj.kr. överstiga de faktiska kostnaderna för 1980. Då undrar jag: Var finns de 150 sparade miljonerna? Dessutom är det uppenbart att, som jag sade i mitt tidigare anförande, alla utom regeringen var på det klara med att förslaget skulle medföra en höjning av antalet ansökningar. Man bedömde att antalet ansökningar skulle bli 60 000, och det blev 68 000. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det är det inte mot bakgrund av att 60 000 utgör ungefär en fjärdedel av de åldersgrupper som kan få delpension. Med hänsyn till det är ytterligare 8 000 en mycket stor grupp, och den har en kompensationsnivå på 65 96. Karin Nordlander påpekade så riktigt att människor, beroende på detta ogenomtänkta och förhastade förslag, sökte delpension från en tidpunkt som de egentligen inte hade tänkt sig och med en nedskärning av arbetsnivån som nu är ganska liten men som senare kan ökas. Då får man behålla de 65 procenten under fem år, Gullan Lindblad. Prognosen var alltså felaktig. Att man sedan inte drar slutsatserna av att fonderna behöver tillföras ytterligare medel är att beklaga. Det är snarast halsstarrigt med tanke på att man sedan 1977 vetat att fonderna behöver fyllas på och med tanke på att underskottet på fonderna på 1990-talet kan beräknas uppgå till 2 miljarder, om man inte gör någonting. Fortfarande gäller riksdagsbeslutet att pensionerna skall finansieras via arbetsgivaravgifter. Hur länge skall det gälla?

Herr talman! Det är svårt att lita på de borgerligas löften om uppföljning av utfallet med den varannandagspolitik som de bedriver. Man måste ställa frågan varför förslagen ekonomiskt alltid skall drabba dem som har det sämsta ekonomiska utgångsläget. Delpensioneringen var ingen lyxreform med en kompensationsnivå på 65 Jo. Men det var en reform som av löntagarna upplevdes som positiv, då den gav dem möjligheter att på deltid fortsätta ett jobb fram till folkpensioneringen utan alltför stora ekonomiska uppoffringar. Detta gällde inte minst dem som hade ett långt och strävsamt arbetsliv bakom sig. Delpensionen har heller inte utnyttjats i större utsträckning än vad som fanns med i beräkningarna när den genomfördes. Den ökning som nu skedde under december månad är, som Doris Håvik sagt, ganska kraftig i förhållande till det totala antalet ansökningar. Försämringen av delpensionen kommer ofelbart att leda till en ökad förtidspensionering, och det är ju en sämre lösning, både från social och från samhällsekonomisk synpunkt. Slutresultatet blir ökade utgifter. Kostnaderna blir på det sättet betydligt högre än om vi återför kompensationsnivån till 65 70. Besparingen vänds i ett underskott, och det är dålig ekonomisk politik, som vpk inte vill ställa upp på.

Herr talman! Låt mig konstatera att Doris Håvik och Karin Nordlander verkligen har funnit varandra i den här debatten i en djup misstro mot sittande regering. Jag kan väl inte frånta er rätten att hysa misstro till den regering som jag dock tror betydligt mera om än vad damerna gör. Det är väl alldeles givet att regeringen kommer att följa de här frågorna med uppmärksamhet, liksom socialförsäkringsutskottet och övriga som ansvarar för försäkringssystemet. Vi behöver inte kasta yxan i sjön i dag och måla en viss potentat på väggen. Låt oss avvakta och se vilket utfall det kommer att bli. Världen går inte under i dag, det vill jag säga till både Doris Håvik och Karin Nordlander. Att vi inte har samma uppfattning vad gäller pensionsnivån har vi konstaterat förut, men vi är också eniga om att lagt kort

Herr talman! Jag kan dela Gullan Lindblads uppfattning på ett område: Jag tror inte heller att världen slutar efter denna debatt. Men människor börjar mer och mer hysa oro för hur denna värld kommer att se ut. Statliga och kommunala delpensionärer är garanterade 65 20. Den omständigheten att man nu i lag har sänkt nivån till 50 76 innebär att staten och kommunerna får gå in och betala mellanskillnaden på 15 96 till sina delpensionärer. Borde man inte se detta samhällsekonomiskt? Det är just det man inte gör. Låt mig också peka på en vetenskaplig rapport, grundad på ett forskningsarbete som gäller delpensionärernas yrkesaktivitet. Den visar att delpensionärerna i väsentlig grad är verksamma inom tillverkningsindustrin — det är alltså den gruppen det egentligen gäller. Det är också värt att notera vad rapporten säger om hälsotillståndet, nämligen att delpension fungerar på ett förebyggande sätt. Och det sägs vidare: ”I ett längre perspektiv kan tänkas en mer problemfri ålderdom med bättre hälsa och därmed bättre möjligheter till en meningsfull tillvaro som ålderspensionär.” Skulle det inte vara bra om man hade kunnat erbjuda de möjligheterna på den nivå som ursprungligen fastställts? Tycker Gullan Lindblad att det är stötande med 65 96 kompensationsnivå inom delpensioneringen men inte inom någon annan pensioneringsform? Just denna pensionsform, som hade varat från 1977, var man beredd att kasta sig över, kortsiktigt och ogenomtänkt. Låt mig till slut få fråga: Det låter litet oroväckande att regeringen skall följa den här frågan med största uppmärksamhet. Kommer det att innebära ytterligare nedtrappningar när vi får se ett förslag på riksdagens bord nästa gång?
Herr talman! Jag behöver inte upprepa vad Doris Håvik här har sagt. Jag vill bara tillägga att den borgerliga regeringen måste dömas efter sina gärningar, och där finns det ju tillräckligt med svikna löften att peka på.
Herr talman! Människorna är oroliga för hur det kommer att bli, sade Doris Håvik bl.a. Jag tror att människor, åtminstone utanför den här kammaren, i hög grad är på det klara med att det behöver vidtas åtskilliga åtgärder för att komma till rätta med Sveriges ekonomi. Jag tror att även delpensionärerna hyser den uppfattningen. Vi är alla helt överens om att vi skall slå vakt om de grupper som har det sämst. I det här fallet gäller det de äldre och de arbetströtta. Men jag anser inte, och utskottets majoritet anser inte, att det förhållandet att vi har sänkt kompensationsnivån inom delpensioneringen innebär en social nedrustning på något sätt. Fortfarande handlar det om en god kompensationsnivå inom socialförsäkringen.
Herr talman! Det är ganska märkligt att man ständigt upprepar att man skall slå vakt om de svaga i samhället när man gör precis tvärtemot. Vad hela den här politiken går ut på är ju att det just är de svaga som hela tiden drabbas. Det hjälper inte att man ständigt upprepar att man skall slå vakt om dem när man gör tvärtom.
Herr talman! Jag begär inte att Karin Nordlander skall ha något begrepp om nödvändigheten av ekonomiska besparingar.
Herr talman! Man kanske ändå kunde begära att Gullan Lindblad inte bara skulle tro att människor uppfattar detta som en icke väsentlig nedskärning. Det räcker inte att sitta i slutna rum och tro. Man måste nog träffa människorna för att uppleva deras verklighet och lyssna på deras bekymmer och deras oro. Det går inte heller att stå här, vare sig man är socialminister eller företrädare för socialförsäkringsutskottet, och lägga fram förslag om nedskärningar och samtidigt försöka konststycket att från riksdagens talarstol få dem att framstå som reformer. Det konststycket är genomskådat. Jag trodde verkligen, Gullan Lindblad, att utskottets talesman skulle ha meri sak att säga i denna viktiga fråga än vad som skett. Protokollet kommer att bli avslöjande.
Herr talman! Låt oss slå fast att vi har olika uppfattningar, som har redovisats i utskottsbetänkandet. Jag befinner mig i samma verklighet som Doris Håvik när jag inte är i denna kammare, och av rapporter från en försäkringskassa vet jag att delpensionärerna fortfarande anser sig ha en god kompensation.
Herr talman! Det är väl bara att kort och gott konstatera att vi har olika syn på människor och deras berättigade behov när det gäller socialförsäkringar.

Herr talman! Olof Palme har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder med anledning av de uttalanden som gjorts av statssekreteraren i utbildningsdepartementet i anslutning till Birgitta Ulvhammars tjänstledighet från uppdraget att vara generaldirektör i skolöverstyrelsen. Jag vill till att börja med konstatera att de förordnanden som utfärdas för generaldirektörer i regel löper på sex år. Bara om generaldirektören själv begär det, kan regeringen avbryta förordnandet. Frågor om tjänstledighet från en generaldirektörstjänst är inte heller något som kan dikteras av regeringen. Vad gäller Birgitta Ulvhammars tjänstledighet får jag hänvisa till ett uttalande för pressen av statsrådet Britt Mogård. Hon har i detta uttalande gett uttryck åt regeringens uppfattning och bekräftat att en överenskommelse träffats mellan henne och generaldirektör Ulvhammar. Överenskommelsen omfattar ett uppdrag som särskild sakkunnig i utbildningsdepartementet i frågor som rör invandrarbarns utbildning. Britt Mogård underströk samtidigt att Birgitta Ulvhammar ambitiöst och lojalt fullgjort sina uppgifter som chef för skolöverstyrelsen. Någon annan uppfattning har aldrig kommit till uttryck från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret, även om det inte precis var rakt. Jag vill till att börja med klargöra att jag självfallet inte ifrågasätter regeringens rätt att i samråd med vederbörande omplacera verkschef på andra arbetsuppgifter under löpande förordnandeperiod. Men när statssek 175 reteraren uttalar att Birgitta Ulvhammar aldrig återkommer i tjänst, dvs. att hon aldrig skall återkomma till det verk på vilket Birgitta Ulvhammar var förordnad för sex år, är det faktiskt i strid med de rättigheter som ämbetsmän har i detta land. Av statsministerns svar framgår också att han inser att en tjänstledighet inte kan dikteras av regeringen. Det andra uttalandet av statssekreteraren innebar ett förklenande omdöme om Birgitta Ulvhammars kompetens, som enligt min uppfattning aldrig hade gjorts om det hade varit fråga om en manlig generaldirektör. Det är utomordentligt tveksamt om en statssekreterare skall uttala sig om en verkschefs kompetens och uppgifter. Om ett statsråd skulle göra det, gör vederbörande det i alla fall under politiskt ansvar. Men så sker inte i detta fall. Statsministern säger att något annat än positiva omdömen inte har kommit till uttryck från regeringens sida. Det är ett indirekt sätt att desavouera denna statssekreterare. En borgerlig tidning skrev häromdagen på ledarplats: ”Ytterligare några dagar har gått — och episoden med statssekreteraren tycks vara överstånden utan att lämna synliga spår efter sig. Så borde inte ha skett. Hade händelsen inträffat för låt oss säga tjugo år sedan, så skulle den skyldige statssekreteraren ha fått lämna sitt jobb utan mycken tövan.” Jag kräver inte att statssekreteraren skall lämna sitt jobb. Ni får utse vilka politiska förtroendemän ni vill i den innersta regeringskretsen. Men min fråga var: Har någon åtgärd vidtagits? Det finns ingen åtgärd redovisad i svaret, men faktum är att regeringen har vidtagit en åtgärd. Några dagar efter denna händelse gick utbildningsdepartementet ut med en presskommuniké, där det står att statssekreterare Arfwedson skall vara ordförande i den organisationskommitté som skall förbereda översynen av skolöverstyrelsens organisation. Han belönas alltså för en omdömeslöshet genom att göras till chef för en kommitté som skall utreda organisationen för det verk vars chef han just har, mer eller mindre, missfirmat.

Herr talman! Det är riktigt, som Olof Palme säger, att statssekreterare Arfwedson gjorde uttalanden som strider mot regeringens uppfattning. Det bekräftas också av Britt Mogårds uttalande. Hon säger i detta uttalande att hon beklagar att Birgitta Ulvhammars kompetens ifrågasattes. Jag har instämt i Britt Mogårds uttalande och beklagar att statssekreterarens uttalande gjordes. Detta var det andra ledet av de påpekanden som Olof Palme gjorde här. I det första ledet är vi uppenbarligen helt ense, och där kan det inte heller råda något tvivel. Vi har hela tiden haft den insikten att förordnandet gäller för sex år, och det är generaldirektören själv som kan avbryta förordnandet. Och tjänstledighet förutsätter samförstånd. På Olof Palmes direkta fråga om åtgärder vill jag svara att den här frågan har gett mig tillfälle att än en gång klargöra regeringens uppfattning, och det är för mig det viktigaste. Genom att jag har fått tillfälle att åberopa Britt Mogårds uttalande och än en gång understryka att det är regeringens uppfattning, kan det inte föreligga några som helst missförstånd om regeringens uppfattning i denna fråga. Åtgärder därutöver är av mera intern karaktär, och jag menar att man inte skall diskutera det här i kammaren.

Herr talman! Här hade en statssekreterare dels förklarat att Birgitta Ulvhammar icke var kompetent för sitt arbete, dels förklarat att hon aldrig skulle återkomma i tjänst. Om detta sade regeringen ingenting förrän jag gick ut med min fråga. Och det är i och för sig bra att ni nu direkt säger att statssekreteraren inte har rätt att uttala sig om tjänstledighet och att han har fel i fråga om kompetensen. Det är i och för sig ett minimikrav. Sedan säger Thorbjörn Fälldin att han inte tänker redovisa några interna åtgärder. Men det struntar jagi. I vad mån ni skäller ut varandra internt inom familjen, så att säga, har jag inte med att göra. Men jag frågade om åtgärder. Och den enda åtgärd som regeringen har vidtagit har karaktären av en klar belöning.

Just denna, om jag får säga så, bock skall sättas till trädgårdsmästare i skolöverstyrelsen! Det här är ingen intern fråga, eftersom ni har gått ut i pressen och meddelat att er avsikt är att utnämna honom till detta jobb. Jag vill fråga: Kan det vara riktigt att efter det som har inträffat utnämna denna statssekreterare till det känsliga jobbet på skolöverstyrelsen? På vår tid — som den borgerliga tidningen skrev — hade en statssekreterare knappast kunnat vara kvar i jobbet under sådana förhållanden. De kraven ställer jag inte på er, men minimikravet är att utnämningen av statssekreteraren till ordförande i organisationskommittén för skolöverstyrelsen icke skall fullföljas. Jag frågar igen: Tänker ni fullfölja utnämningen eller inte?

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaren på mina frågor. Jordbruksministern har i sitt skriftliga svar utförligt och föredömligt redovisat sin syn på frågan om ett bättre miljöskydd. Den redovisningen har varit värdefull och visar att vi är överens i vissa avseenden. Detta bör betonas, eftersom jag i fortsättningen huvudsakligen tar upp problem där vi tydligen har olika uppfattningar. I interpellationen har jag anklagat regeringen och jordbruksministern för passivitet i miljöskyddsfrågor. Det finns ingenting i jordbruksministerns svar som föranleder mig att mildra denna anklagelse. Regeringsskiftet 1976 medförde tyvärr att det arbete som pågick inom miljöområdet nära nog avstannade. Den passivitet när det gäller miljöområdet som regeringarna efter 1976 visat är anmärkningsvärd. Propositionerna 108 och 92, som nu ligger på riksdagens bord, förändrar ingenting i detta avseende. Eftersom jordbruksministern kommer att sitta kvar på sin post ytterligare en tid, vill jag ge honom några råd för den närmaste framtiden. För det första: Bryt passiviteten, den är kostsam för samhället. Försök att fullfölja och utveckla de initiativ på miljöpolitikens område som socialdemokraterna dragit upp riktlinjerna för. För det andra: Överlämna inte ansvaret och utvecklingen av den inre och yttre miljön till kortsiktiga ekonomiska intressen. För det tredje: Ge samhället ökade medel och möjligheter till utveckling, så att viktiga miljövärden kan säkerställas för framtiden. För några år sedan chockades hela landet av miljöskandalen i Teckomatorp, och det var lätt att förstå. Det var närmast ofattbart att ett företag så hänsynslöst kunde åsidosätta samhällets miljökrav och hota ett helt samhälles välbefinnande och hälsa. Det fanns de som trodde att det som inträffat i Teckomatorp var en engångsföreteelse. En lång rad miljöarbetare och experter varnade dock för att vad som kommit i dagen endast var toppen på ett isberg. Man befarade att det runt om i landet gjorts liknande brott mot miljön som i Teckomatorp. Allmänheten krävde därför bättre kontroll och effektivare miljölagstiftning, för att man skulle kunna komma till rätta med problemen. Av allt att döma har ett nytt omfattande miljöbrott avslöjats. Ett företag, strax söder om Malmö, misstänks ha hanterat gifter på ett minst sagt skandalartat sätt. Stora mängder vatten med giftig kromhalt antas ha släppts ut i marken. Enligt tidningsuppgifter har man funnit tunnor med det mycket farliga giftet cyanid av en sådan omfattning att det skulle räcka att döda 40 000 människor. Uppgifter tyder på att ägaren till företaget köpt och lagrat cyanid sedan många år tillbaka utan tillstånd. Länsstyrelsen i Malmöhus län har med stöd av nu gällande lag stoppat verksamheten vid företaget i Hököpinge. Företaget har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen. Det vore därför intressant att få veta jordbruksministerns uppfattning i frågan. Delar statsrådet min mening att länsstyrelsens beslut skall ligga fast? Man kan med fog fråga sig hur många giftskandaler det behövs för att de som har det yttersta ansvaret skall vakna till insikt om att det behövs kraftfulla åtgärder för att värna vår miljö. Egentligen borde det ha räckt med BT Kemi-skandalen för att få ”tummarna loss”. Förhållandena vid företaget i Teckomatorp visade klart och tydligt att samhället måste styra hanteringen av miljöfarligt avfall. I sitt svar anför jordbruksministern att de förslag till lag som lagts på riksdagens bord ”bör utgöra ett effektivt medel i det fortsatta miljöskyddsarbetet”. Vore jag i jordbruksministerns kläder, skulle jag nog uttrycka mig betydligt försiktigare. Vad som är effektivt eller inte beror naturligtvis ytterst på vilken vikt man lägger i orden. Ordet effektivitet har för mig ett starkare innehåll än det tydligen har för jordbruksministern. Enligt min mening är regeringens förslag i flera avseenden svaga och till intet förpliktigande. Det finns förslag i propositionerna som leder till förbättringar, det medgav jag redan inledningsvis. Ett exempel härpå är att tiden för åtalspreskription vid grova miljöbrott blir tio år. För miljöbrott i övrigt föreslås i proposition 108 en åtalspreskriptionstid på fem år. På denna sistnämnda punkt är jag dock kritisk. Det borde också här, enligt min mening, ha varit tio år. När det gäller de nya lagarnas tillämplighet borde nog regeringens ledamöter ha varit litet mera lyhörda för de remissvar som lämnats av länsåklagarmyndigheten i Malmöhus län och distriktsåklagaren i Landskrona. De har ju genom BT Kemi-skandalen fått erfarenheter av den hittillsvarande lagstiftningen och är, som jag uppfattat det, rätt tveksamma till om de nya lagarna blir särskilt mycket bättre. Socialdemokraterna har sedan länge drivit frågan om en ”Lex BT Kemi”. Innebörden av denna lag är väl känd i kanslihuset. Det är för mig närmast obegripligt att jordbruksministern, som säger sig vilja värna miljön, inte har nappat på det förslaget. Vad kan det vara för motiv som ligger bakom regeringens ovilja att genomföra den ”Lex BT Kemi” som de socialdemokratiska ledamöterna föreslog i en reservation till miljöskyddsutredningens delbetänkande 1978? Det vore faktiskt intressant att få höra jordbruksministern redogöra för detta. Hur bra lagar vi än stiftar på miljöskyddets område så kommer vi att misslyckas om vi inte är beredda att satsa på en effektiv tillsyn och kontroll. Och när det gäller tillsyn och kontroll så ger regeringens propositioner inte särskilt mycket. Det borde jordbruksministern kunna erkänna. När tillsynsoch kontrollfrågorna förs på tal, då formligen flyr jordbruksministern bort från problemen. I förslaget till ny miljöskyddslag överlåter han tillsynsfrågan till kommunerna utan att ge dem en enda ny resurs. Kommunerna får inte en enda krona i kompensation. Resultatet av en sådan åtgärd kan inte bli annat än en oförändrat dåligt fungerande miljötillsyn. De lokala hälsovårdsnämnderna skulle naturligtvis kunna spela en viktig roll för den lokala miljötillsynen om de fick ordentliga resurser. Men det vill ju inte den borgerliga regeringen ge dem. Regeringens ekonomiska politik och ständiga dråpslag mot kommunernas ekonomi kan inte skapa någon god grund för en lokal miljövårdstillsyn med hälsovårdsnämnderna som bas. Jordbruksministern är naturligtvis fullt medveten om detta. Han bär därför ett stort ansvar om miljöpolitiken och miljötillsynen misslyckas. Regeringen kommer inom kort, enligt vad jag har erfarit, att lägga förslag till ny hälsoskyddslag. Min fråga blir därför: Borde inte den kommunala miljötillsynen synkroniseras med den nya hälsoskyddslagen? Socialdemokraterna i miljöskyddsutredningen har i syfte att förbättra tillsynen föreslagit ett organ kallat Svensk Miljökontroll. Detta organ skulle enligt förslaget tilldelas betydande arbetsuppgifter. Organet skulle ges möjligheter till bl.a. egen forskningsoch utvecklingsverksamhet och svara för den viktiga uppgiften att ta fram det faktamaterial som är ett nödvändigt » underlag för myndighetsutövande inom tillsynsområdet. Det är allmänt känt att de borgerliga ledamöterna i miljöskyddsutredningen länge försökt förhala tillskapandet av ett AB Svensk Miljökontroll. Man kan fråga varför. Jordbruksministern har kanske ett svar? Samhällets kostnader för BT Kemi-skandalen har varit stora. Det påstås att den hittills kostat samhället bortåt 30 milj.kr. — kanske ännu mera. Det måste vara helt orimligt att enskilda skattebetalare och samhället skall stå för de kostnader som förorsakas genom vårdslös hantering av miljögifter. De som orsakar miljöskador borde också få betala vad en restaurering kostar. En särskild fond, som byggs upp med avgifter från de företag som omfattas av miljöskyddslagen, bör därför enligt min mening tillskapas. Är jordbruksministern beredd att ansluta sig till ett sådant förslag? Till sist, herr talman, måste jag ta upp en mycket allvarlig fråga med jordbruksministern. Han har själv berört den i sitt skriftliga interpellationssvar. Riksdagen beslutade 1975 om en förbättrad hantering av kemiskt avfall. Obligatorisk skyldighet infördes för företagen att lämna uppgifter om miljöfarligt avfall. Det skulle ske varje år. Den första deklarationen genomfördes i enlighet med riksdagens beslut 1976. Jordbruksministern har i sitt svar tvingats medge att någon deklarationsgenomgång inte genomförts vare sig 1977 eller 1979. Vidare har han bekräftat uppgiften att man inte avser att genomföra någon deklaration för 1981 och 1982. Svaret som jordbruksministern har givit är graverande i två avseenden: dels ur miljösynpunkt, naturligtvis, dels utifrån konstitutionella utgångspunkter. Jordbruksministern säger rent ut att han struntar i riksdagens beslut. Det är inte desto mindre anmärkningsvärt att han gör det medvetet. Som ledamot i riksdagens konstitutionsutskott måste jag säga att en sådan nonchalans mot riksdagen är häpnadsväckande. Jordbruksministern säger också att deklarationerna spelar en betydande roll för en ordentlig kontroll av var det miljöfarliga avfallet finns. Och det håller jag med honom om. Men då blir det också svårare att förstå varför han underlåter att följa riksdagens beslut. Jag väntar, herr talman, faktiskt med stort intresse på att få höra vad jordbruksministern har att anföra på denna punkt.

Herr talman! I jordbruksministerns svar på Kurt Ove Johanssons interpellation berörs även den inre miljön — arbetsmiljön — genom framhållande av de kraftiga resursförstärkningar som skett under det senaste decenniet. Det är riktigt, och det har varit en välbehövlig förbättring på området. Men det hade varit betydligt angelägnare att statsrådet hade berört sakfrågan, dvs. det som hände nere i Hököpinge, där det tydligen har förekommit kontaktsvårigheter mellan olika myndigheter. Företaget i fråga har ej haft någon större respekt för myndigheternas krav på åtgärder, utan först inte vidtagit några åtgärder alls och sedan, efter förnyade påstötningar, vidtagit vissa åtgärder. Anser ni att detta förfaringssätt är tillfredsställande? Herr talman! Jag skall här också något beröra de märkliga turer som förekommit i den aktuella frågan, som statsrådet undvikit att belysa. Det är otvivelaktigt så att den yttre miljön regleras av miljöskyddslagen och skall bevakas av länsstyrelse och hälsovårdsnämnd, medan den inre miljön, arbetsmiljön, sedan 1978 regleras av arbetsmiljölagen — dessförinnan reglerades den av arbetarskyddslagen — där yrkesinspektionen utövar tillsynen och där är skyddsombuden är en viktig faktor. Förhållandena i det här aktuella fallet avslöjar att det tydligen har funnits — och tydligen finns — brist på samarbete i sådana frågor. Det är synnerligen anmärkningsvärt att två myndigheter som är så närstående ej har utvecklat ett samarbete, något som jag trodde att statsrådet med hänsyn till interpellationen skulle belysa i sitt svar. Men så blev det inte. Enligt uppgift har följande hänt: Den 9 mars 1970 inlämnades av företaget en dispensansökan, som beviljades. År 1981 stoppades företaget. Däremellan hade flera besök gjorts av länsstyrelsens representanter, men först i mars 1978 kopplades yrkesinspektionen in. Är inte detta ett märkligt förhållande? Hälsovårdsnämnden i Vällinge kommun underrättadess först 1977 — samma märkliga förhållande. Tycker statsrådet inte att det är anmärkningsvärt att de som skall granska skyddet för de anställda kopplas in först åtta år senare och den som har den kommunala bevakningen sju år senare? Borde inte alltid ett obligatoriskt samråd ske mellan dessa organ i sådana här fall? Är statsrådet beredd att vidta åtgärder så att samrådet kommer att fungera, eller anser ni att det har varit tillfredsställande i det här fallet? I februari 1976 översände ett regionalt skyddsombud anmärkningar mot företaget till yrkesinspektionen, vilket ledde till ett besök i mars 1978, dvs. två år senare. Detta medförde sex anmärkningar, som företaget mer eller mindre struntat i trots nya påtryckningar. Tycker statsrådet att yrkesinspektionens resurser är tillräckliga, såsom det antytts i svaret, när det går två år innan det blir besök efter anmärkningar från ett skyddsombud? Anser ni att utnyttjande av straffpåföljd i det här fallet borde ha tillgripits? Det är också beklagansvärt att de anställda i företaget, vilka varit ovetande, i pressen kallas giftdumpare, på grund av att myndigheterna inte har samarbetat och att det inte fungerat kontrollmässigt. Anser statsrådet det var riktigt?

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt därför att den på ett instruktivt sätt anknyter till gårdagens debatt här i kammaren angående avfallshanteringen i stort. I jordbruksministerns svar på Kurt Ove Johanssons interpellation sägs bl.a. att jordbruksministern tycker att tillsynsmyndigheterna gör ett bra arbete med hänsyn till de befintliga resurserna men att arbetet med tillsynen borde effektiviseras. Han hänvisar till att den nya miljöskyddslagen skulle ge hälsovårdsmyndigheterna möjlighet att ta ansvar för tillsynen. Då skulle jag vilja säga till jordbruksministern att det inte blir någon bättre tillsyn därför att en annan myndighet tar över verksamheten, om resurserna inte blir större. F. n. håller ju regeringen på med att på alla de sätt ta ifrån kommunerna ekonomiska resurser. Det är alltså föga hopp om att det skall bli bättre på detta sätt. Jag tror att det många gånger behövs mycket bättre samarbete mellan stat, kommun och regionala myndigheter för att vi skall få en bättre ordning på miljöområdet. Det som ligger bakom hela problemet är att vi i landet som sådant har alldeles för dåliga resurser att omhänderta miljöfarligt avfall. Så det hjälper kanske inte så mycket att man hänvisar till att hälsovårdsnämnderna skall ta över. I debatten i går sade vi bl.a. att vi tycker att jordbruksministern måste ta ett initiativ till överläggningar med Kommunförbundet och med kommunerna för att med dem diskutera hur de skall kunna klara sitt utvidgade renhållningsmonopol när det gäller det miljöfarliga avfallet. Man bör vidare stimulera till ytterligare insamlingsstationer på olika håll i landet, så att inte olika företag, på grund av att de befinner sig i en situation där de inte kan bli av med sitt avfall, tycker att det går lika bra att gräva ned det eller att stoppa undan det i ett mörkt rum, kanske — som i Hököpingefallet — bakom en vägg till ett lunchrum för de anställda. Det är faktiskt upprörande förhållanden, och det kan inte få fortsätta. Mot denna bakgrund skulle jag också vilja säga till jordbruksministern att vi inte bara kan tro att det skall bli bättre därför att vi överflyttar tillsynen från den ena till den andra. 1977 var jordbruksministern med på FN:s vattenvårdskonferens, där man bl.a. berörde i-ländernas förstöring av grundvattnet genom förorenade utsläpp. Då lovade vi faktiskt att aktivt ta itu med sådana här frågor. Man skulle vilja fråga när man ser ett sådant här ärende: Hur många gifttunnor skall behöva döljas i jorden eller i mörka rum innan det händer någonting? Vad man frågar sig runt omkring är: Vad skall man göra med det miljöfarliga avfallet? Det är ju bara ca en tredjedel av landets kommuner som i dag har uppsamlingsanläggningar. Den uppmaning som jag skulle vilja rikta till jordbruksministern med anledning av det aktuella upprörande fallet är faktiskt: Skärp tonen i fråga om miljövårdsarbetet! Gå inte ut och säg att vi inte har råd med miljövård! Man kan fråga sig: Hur långt måste dispensförfarandet gå med hänsyn till de statliga åtgärderna och det bristande samarbetet med kommunerna? Om vi ser på vad länsstyrelsen har gjort i detta fall, så kan vi konstatera att det gång på gång varit fråga om nya dispenser, nya besiktningar och nya brister. Hur länge skall det pågå? Jag tror att det på sikt blir mycket dyrare om vi inte gör någonting i miljövårdsarbetet nu. Vi måste ju ta hand om de drabbade tills deras lidande är slut. Det blir mycket dyrare och mycket mera kännbart för samhället att vänta med åtgärder i stället för att göra mycket mera aktiva insatser än vad som hittills varit fallet när det gäller det miljöfarliga avfallet.
Herr talman! Jag tänker inte ge mig in i ett gräl här med Kurt Ove Johansson. De frågor han tar upp kommer riksdagen nämligen inom de allra närmaste veckorna att diskutera i anslutning till behandlingen av regeringens proposition om förändringar i miljöskyddslagen. Det skulle vara oriktigt mot riksdagen och framför allt mot utskottet att föra den stora debatten i dag. Den skall vi föra när utskottet lagt fram sitt betänkande. Jag skulle ändå vilja säga till Kurt Ove Johansson att det kanske finns skäl för honom att tala med litet mindre bokstäver när han angriper mig och regeringen för passivitet etc. Jag kommer väl ihåg hur det var när fallet med BT Kemi AB i Teckomatorp diskuterades en gång för rätt länge sedan i riksdagen. Då försvarade partikamrater till Kurt Ove Johansson företagets verksamhet där. Det talades lyriskt om att man på ort och ställe hade sett svalorna bygga bo under takåsen på fabriken. Det kunde således inte vara någon farlig verksamhet som där bedrevs, menade man. Den dåvarande regeringen gjorde inte heller något. Ett antal år därefter var miljöskandalen en verklighet. På den direkta frågan om jag anser att länsstyrelsens beslut skall ligga fast vill jag svara att det vore oriktigt av mig att göra uttalanden i ärendet innan regeringen formellt har tagit ställning till detta. Ärendet har helt nyligen kommit in till jordbruksdepartementet. Men jag kan ändå säga att det skall mycket till för att någon förändring i länsstyrelsens beslut skall ske. När det gäller deklarationerna vill jag säga att sådana inte görs för sin egen skull, utan därför att man med ledning därav skall kunna dra slutsatser och göra värderingar till nytta för hela miljövårdsarbetet. Det är ju inte särskilt meningsfullt att göra deklarationer som sedan används som någon sorts kuliss att gömma sig bakom. Det är fel att tro att bara därför att deklarationerna har gjorts så är all rättfärdighet uppnådd — så är det ju inte. Det viktiga är att deklarationerna ger en rättvis och god bild av det som de är avsedda att avspegla. Kommunerna har faktiskt anmält stor tveksamhet inför en ny deklarationsomgång, och naturvårdsverket hemställer om att få slippa en sådan. Även om deklarationer skulle göras varje år, varje månad, ja, varje dag, så skulle vi ändå inte kunna komma till rätta med de människor i samhället som har brottsliga avsikter. Vad ni pekar på i det här fallet är ju det lilla fåtal som inte är beredda att följa de lagar vi har, utan gör sig skyldiga till rent brottsliga handlingar. Och dem kommer vi inte åt med aldrig så många deklarationer. Jag får väl avvakta inför hotet i Kurt Ove Johanssons framställning, där han säger att det här skall minsann konstitutionsutskottet ta itu med. Ja, är det konstitutionsutskottets uppgift så har jag bara att vänta på konstitutionsutskottets dom. Hotet är ju redan uttalat. När det gäller resursfrågorna, som Grethe Lundblad tog upp, är det så att jag i den miljöskyddslag som vi snart skall diskutera här i kammaren har föreslagit att tillsynen skall läggas mer på det lokala planet. Jag anser nämligen att sådana här beslut skall ligga så nära människorna som det över huvud taget är möjligt, eftersom de berör dem i mycket hög grad. Det är riktigt att regeringen inte har ställt några nya pengar till kommunernas förfogande för detta ändamål. I dagsläget är det ju fråga om en frivillig uppgift, och det är klart att hälsovårdsnämnderna har goda möjligheter att prioritera en del av sitt nuvarande arbete till förmån för tillsynen enligt miljöskyddslagen. Regeringens förslag på denna punkt är vidare så utformat att kommunerna kan begränsa den tillsynsuppgift, som hälsovårdsnämnden skall ta ansvaret för, till en omfattning som är anpassad till befintliga resurser. Regionalt har länsstyrelserna fått ökade resurser i anslutning till den nya miljöskyddslagstiftningen, och centralt har även naturvårdsverket fått det. När vi fått ett avgiftssystem, som förvisso inte är enkelt att utforma men som jag hoppas att vi skall få, har ju kommunerna möjlighet att ta ut de kostnader som förorsakas kommunerna för tillsynen. Jag hoppas att vi skall kunna nå enighet om att det är kommunerna som är bäst lämpade att lokalt ha hand om tillsynen. Sedan tog Grethe Lundblad upp den kanske väsentligaste frågan av alla, nämligen den om hur vi tar hand om och förstör det miljöfarliga avfallet. Jag beklagar att det har tagit så lång tid att få fram ett beslut om den centrala destruktionsanläggning som SAKAB skall bygga. Det var ju redan 1975 som riksdagen fattade beslutet, men alla som har följt ärendet vet hur ytterligt besvärligt det har varit att hitta en lämplig lokalisering. Alla vet också hur besvärligt det har varit med praktiskt taget alla kommuner. Så snart SAKAB velat ha lagringsplatser har det bildats lokala opinionsgrupper, som kommunpolitikerna har böjt sig för. Jag tror att det här är en fråga som vi alla måste diskutera på allvar. Menar ni — och jag tror att ni som har yttrat er här i dag gör det — att detta är en stor fråga, vilket jag anser, då måste vi naturligtvis också ha politiskt mod att kommunalt, regionalt och centralt fatta beslut som av grupper kan uppfattas som kontroversiella och politiskt besvärande. Vi kan aldrig driva miljöarbetet på ett riktigt sätt, om vi inte visar det politiska modet. Jag vill gärna säga att jag personligen känner en styrka i och tacksamhet över att de politiska partierna, som jag uppfattar det, står bakom beslutet om förläggningen av den centrala avfallsanläggningen. Jag har inte på riksplanet mött någon kritik för det beslutet, och det känner jag som en styrka. Det vore bra om man också kunde uppträda så lokalt, i kommunerna. Då skulle det här arbetet gå mycket snabbare.

Herr talman! Jordbruksministern säger att han ogärna vill diskutera de frågor som jag har tagit upp, med hänsyn till att propositioner har lagts på riksdagens bord och att vi så småningom, när ärendena kommer tillbaka från utskotten, skall ha en omfattande debatt — och det hoppas jag — om detta här i riksdagen. Så långt är det naturligtvis rätt, att propositioner föreligger och att utskottbehandling pågår. Men nog är det ganska egendomligt, när statsrådet ändå har lämnat ifrån sig propositioner och tagit ställning i de frågor som jag har berört, att han inte skulle vara beredd att diskutera huvudinnehållet i propositionerna. Det är en tillfällighet att min interpellation har sammanfallit med de här propositionerna. Det som föranledde min interpellation var vad som hände i Hököpinge. Och diskuterar man Hököpinge lär det vara mycket svårt att inte diskutera de teman och synpunkter som har framförts i propositionerna. Därför tycker jag att det är litet underligt att jordbruksministern vill smita undan debatten nu bara därför att riksdagen vid en senare tidpunkt kommer att behandla frågorna. När det sedan gäller den konstitutionella delen skall jag inte göra mycket mer väsen av den. Jag bara erinrar om att andra statsråd — när de har varit här i samband med dechargedebatter och när de i andra sammanhang blivit anklagade för att ha brutit mot riksdagens beslut — hela tiden hävdat att det som de har gjort som statsråd alltid har stått i överensstämmelse med riksdagens beslut. Men herr Dahlgren gör alltså motsatsen. Han går ut och säger klart och tydligt i sitt skriftliga svar att han har brutit mot riksdagens beslut. Alla statsråd måste ju veta att det är en allvarlig sak att inte följa riksdagens beslut. Vad som kommer att bli följden av detta får vi ta upp vid ett annat tillfälle. Sedan kommer då statsrådet in på bl.a. SAKAB och talar om nödvändigheten av att ha politiskt mod. Det är precis vad jag under mycket lång tid har försökt efterlysa hos nuvarande regering — det politiska mod som herr Dahlgren talar om. Som jag sade redan i mitt inledningsanförande har regeringens passivitet i miljövårdspolitiken blivit kostsam för samhället, och den av SAKAB planerade behandlingsanläggningen är ett utmärkt exempel på detta. Först i januari har regeringen visat modet att samla sig till ett beslut i lokaliseringsfrågan, men i själva verket har regeringens dragande i långbänk och oförmåga att komma i gång med att bygga en central behandlingsanläggning kraftigt ökat kostnaderna för samhället. Kostnadsstegringen från november 1977 till mars i år beräknas vara nära 100 milj.kr. En mer handlingskraftig regering hade kunnat bespara samhället åtskilliga miljoner. Det hade t.o.m. kunnat bli pengar över för en önskad satsning på tillsynspersonal både i kommuner och i länsstyrelser. Kommunerna hade kanske kunnat få de 35 miljoner som de — när den här frågan på sin tid diskuterades mellan Kommunförbundet och staten — sade sig behöva för att tillsätta de nödvändiga tjänsterna vid de lokala hälsovårdsnämnderna. Kommunerna begärde då 180 tjänster och ville att staten skulle betala 35 milj.kr. — i och för sig, som jag ser det, inget orimligt krav. Hade man inte dragit SAKAB-frågan i långbänk hade man kansket.o.m. fått litet pengar över att satsa på de här sakerna. Det hade t.o.m. kunnat bli tillräckligt med pengar för att satsa litet mer på länsstyrelserna. Anders Dahlgren tycker att han är storslagen när han ger länsstyrelserna 15 nya tjänster på naturvårdsenheterna. Vi har 24 länsstyrelser. Skall man fördela de här tjänsterna solidariskt över hela linjen, kommer de inte att räcka ens till en ny tjänst i varje länsstyrelse. Det är alltså inte några storslagna åtgärder jordbruksministern föreslår på det här området. Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län — jag hoppas att statsrådet lägger detta på minnet — har, tror jag, tio handläggare för miljöskyddsärenden. De har, om jag minns rätt, ungefär 1 000 anläggningar att bevaka enligt miljöskyddslagen. Utöver detta har de många andra uppgifter. Man inser lätt att dessa tio handläggare har en omöjlig uppgift. Jag hoppas alltså att jordbruksministern beaktar detta när de nya tjänsterna i sinom tid skall fördelas.
Herr talman! Jag bevärdigades inte med något svar av jordbruksministern på mina frågor. Jag får väl då göra konstaterandet att han anser att det har fungerat tillfredsställande i Hököpinge och att samrådet fungerar väl. Jordbruksministern tycker tydligen också att straffet för företag som inte fullföljer ålägganden inte skall tas ut. Eftersom han inte svarade anser han väl också att det var rätt att kalla de anställda i Hököpinge för giftdumpare.
Herr talman! Redan 1975 fick vi en lagstiftning om hur man skulle hantera det miljöfarliga avfallet. Enligt den skall producenten ha det primära ansvaret. Men samhället måste också skapa möjligheter att på ett säkert sätt ta hand om avfallet. Jag tror inte vi kan dölja problemen bakom diskussion om deklarationerna — det är viktigt att vi vet hur mycket miljöfarligt avfall det finns och var det finns. Vi vet att Plateline fick upprepade dispenser med bestämda villkor, men att företaget ändå bröt mot dem. Man hanterade bl.a. 125 kg cyanid som man inte hade rätt att hantera. Det leder till slutsatsen att vi måste försöka lösa problemet vad vi skall göra med det miljöfarliga avfallet. Vi socialdemokrater hälsar med stor tillfredsställelse att det har fattats ett beslut om en central anläggning för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Men vi är fortfarande väldigt osäkra på hur det kan samlas in och transporteras från kommun till regional anläggning och vidare till den centrala anläggningen. Därför finns det också fortfarande mycken oro ute bland människorna. Att man lokalt ute i kommunerna demonstrerar med skräckblandade paroller beror bl.a. på att människorna ute i kommunerna känner en mycket stor maktlöshet med tanke på de katastrofer som inträffar. Vi får inte underkänna den oro som finns bland människorna. Vi måste se till att tryggheten på detta område ökar. Därför skulle jag vilja fråga jordbruksministern: Har jordbruksministern haft överläggningar med Kommunförbundet i frågorna om lagring av det miljöfarliga avfallet och transport från kommunerna till regionala stationer och vidare till en central behandlingsanläggning? Jag tror nämligen att det är farligt för människornas oro om den ansvarige miljöministern säger — som han vid något tillfälle gjort — att man inte har råd att ställa hårda miljökrav. Jag tror tvärtom att det är mycket viktigt att jordbruksministern utåt visar att han tar nya initiativ och att han skärper tonen mot dem som kanske tar litet lätt på dessa frågor — och inte försöker vara ursäktande. Det är mycket allvarligt när stora mängder farligt gift göms bakom väggar, i skorstensstockar, tunnlar och på olika sätt. Vi vet faktiskt inte hur det kommer att se ut med dricksvattnets kvalitet i Skåne i framtiden. Det är en fråga som både hälsovårdare och miljövårdare och framför allt landets miljöminister borde ta mycket allvarligt på.
Herr talman! Jag vill säga till John Johnsson i Blentarp att jag svarade på frågan hur jag såg på länsstyrelsens överklagande. Beträffande den andra frågan, om samråd, menar jag att myndigheterna själva bäst avgör vilket behov av samråd de har. Det är så det skall fungera — att vi inte skall behöva gripa in centralt med pekpinnar. Huruvida det skall vara ett samråd måste bedömas av de ansvariga myndigheterna. Påståendet om att de anställda har kallats giftdumpare har jag inte hört förrän i dag — det är väl som vanligt en massmedieuppgift. Jag vill bara betona att det naturligtvis inte är de anställda som har ansvaret, utan att det är företaget som är formellt ansvarigt för vad som har hänt. Till Grethe Lundblad vill jag säga: Jag har inte uppfattat att det hon tar upp — hur man skall klara transporterna från kommunerna till regionala stationer och därifrån till en central anläggning — egentligen är något problem ännu. De uppgifter som jag har fått säger att SAKAB klarar detta än så länge. Men jag har också sagt i tilläggsproposition att jag är beredd att ge SAKAB hjälp om man behöver gå vidare och utveckla den här biten. Man skall komma ihåg att avsaknaden av den centrala anläggningen tyvärr har gjort att det hela har stannat upp. Jag hoppas nu att vi skall kunna bygga anläggningen snabbt, att den skall komma i drift och att vi får i gång verksamheten så som det har avsetts. Då är det en stor framgång.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag vill lämna riksdagen upplysning om vad som har förekommit i ett försäkringsärende som behandlats i en kvällstidning och — om tidningsuppgifterna är riktiga — ange vilka åtgärder som jag ämnar vidta med anledning härav. Enligt de tidningsuppgifter Gunnar Biörck åsyftar skulle en försäkringskassa föra ett register över sjuka med dålig prognos. Kassan skulle även ha underrättat en person om att han inte hade lång tid kvar att leva. Försäkringskassorna för inte någon form av register av den typ tidningsartikeln antyder. I de enskilda personakterna hos kassorna finns det uppgifter om sjukdomsdiagnos, och i anslutning härtill kan det också finnas uppgifter om sjukdomsprognos oo. d. för den person som akten gäller. Sådana uppgifter är nödvändiga för de bedömningar som kassorna har att göra t.ex. när det gäller rätten till förtidspension eller förutsättningarna för den enskilde att genomgå en arbetsmarknadsmässig rehabilitering. Något särskilt register över sådana sjukdomsprognoser finns emellertid inte hos kassorna. Vad så gäller den åsyftade tidningsuppgiften om innehållet i ett brev från en försäkringskassa har det inte gått att få bekräftat att det hela över huvud taget inträffat. Jag kan därför inte lämna några uppgifter om vad som eventuellt har förekommit och i så fall förorsakat tidningsartikeln.

Herr talman! Tillåt mig först att tacka socialministern för svaret på min fråga. Visserligen skall man inte tro på allt man får läsa i tidningar — och jag har redan i min fråga reserverat mig för möjligheten att uppgifterna varit oriktiga — men här fanns dock redovisat samtal såväl med försäkringskassans chef som med en tjänsteman på riksförsäkringsverket. Att det hos försäkringskassorna kan finnas läkarintyg rörande försäkrade personer är en sak men att eventuella prognostiska bedömningar, som kan finnas i dylika handlingar, av försäkringskassan skulle kunna vidareföras till den försäkrade förefaller synnerligen olämpligt. Varje läkare vet hur försiktig man måste vara med sådana uttalanden, och de är nästan alltid försedda med en stor osäkerhetsmarginal. Det förefaller mig något egendomligt att socialministern i svaret säger att hon inte kan lämna några ”uppgifter om vad som eventuellt har förekommit och i så fall förorsakat tidningsartikeln”. Tidningen Expressen utkommer i en halv miljon exemplar. Sådana här uppgifter är i hög grad ägnade att oroa sjuka människor och deras anhöriga. I artikeln namnges tre personer, varav en —en jurist hos länsstyrelsen — uppges ha slagit larm om saken. För min del anser jag att det borde ha varit av yttersta vikt för riksförsäkringsverket att utreda vad som förevarit i saken och antingen eftertryckligt dementera uppgifterna eller — om de bekräftats — överväga åtgärder till förhindrande av ett upprepande, i Jönköping och annorstädes. En händelse har antingen inträffat eller inte inträffat. Det borde vara lika angeläget för försäkringskassan som för socialministern att kunna omtala hur det därmed förhåller sig. Men vi får tydligen nöja oss med att man inte vet om den refererade fadäsen inträffat eller ej — bara att det inte har kunnat bekräftas. En sådan oklarhet är beklaglig, eftersom den inte leder till sådana korrigerande åtgärder som ”eventuellt” kan vara befogade. Jag förstår dock att socialministern f. n. inte kan gå längre än hon gjort i saken. Det är dock uppseendeväckande, om en stor tidning publicerar sådana här uppgifter utan att ha täckning för vad som skrivits.
Herr talman! Det finns faktiskt ett tillrättaläggande från riksförsäkringsverket i detta ärende publicerat i Expressen av den 26 februari. Verket säger där: ”Vi sorterar inte in svårt sjuka och döende patienter i ett särskilt register. Däremot har vi försäkringsakter över förtidspensionerade och ett sjukregister där det står vilka sjukdomar försäkringstagarna har och vilken prognos läkaren ställt.” Men dementier får inte — det har vi erfarenhet av — så stort utrymme som annat material av mera braskande karaktär. Jag vill gärna säga det i detta sammanhang. Därutöver vill jag säga att jag mycket väl förstår både de anhörigas och patienternas oro inför sådana här uppgifter. Det är därför vi på socialdepartementet har bemödat oss om att försöka ta reda på vad som faktiskt har hänt. Jag vill tillägga att det är hårda begränsningar enligt tryckfrihetsförordningen när det gäller att efterforska källan till tidningsuppgifter. Det har alltså gjort att vi har begränsade möjligheter i detta avseende. Men av vad som kommit fram vid kontakter vi haft med de personer som omnämns i den intervju som också Gunnar Biörck i Värmdö åberopar, tycks det röra sig om ett hypotetiskt fall. Det är så långt vi har kunnat komma i den utredning vi har gjort på socialdepartementet. Jag vill dessutom säga att det är viktigt att sådana här frågor blir klarlagda. Vi har ju nu en ny sekretesslag för sjukvårdens del, men den rör inte försäkringskassorna. Med hänsyn till att det förekommer uppgifter om de enskildas hälsotillstånd också hos försäkringskassorna, måste vi se vidare på detta. Socialdepartementet överväger f. n.isamråd med justitiedepartementet vad vi kan göra för att undvika att sådant här de facto kan hända i framtiden.
Herr talman! Jag finner det kompletterande svaret som socialministern har avgivit utomordentligt värdefullt och tillfredsställande. Jag hoppas att de åtgärder som hon ställer i utsikt också skall kunna resultera i ökad säkerhet för patienten.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag är i tillfälle att redogöra för min syn på möjligheterna att snabbt öka den personella beredskapen för nyckelpersonernas del, i vad det gäller landets civila och militära epidemiförsvar. Jag utgår från att Gunnar Biörck avser beredskapen mot mer omfattande epidemier av någon av de allmänfarliga sjukdomarna som omfattas av smittskyddslagens bestämmelser, t.ex. salmonella. De verkligt stora epidemierna i vårt land och andra i-länder utgörs av de virussjukdomar som sprids genom luftsmitta, främst influensa och övre luftvägsinfektioner. Det är som Gunnar Biörck väl känner till omöjligt att genom isoleringsåtgärder nämnvärt påverka spridningen av sådana sjukdomar. Det saknas f. n. också effektiva vacciner som kan förebygga dessa sjukdomar. Antalet fall av kända, rapporterade allmänfarliga sjukdomar har under senare år varit ganska få i Sverige. Detta torde vara ett resultat — förutom av systematiskt genomförda vaccinationer, t.ex. mot polio — av en kontinuerligt höjd hygienisk standard, förbättrad vattenrening och avloppsvattenkontroll, en god husdjurskontroll och kanske framför allt en sträng livsmedelskontroll. Det största antalet rapporterade fall brukar gälla salmonelladiarré. I flertalet fall är smittan förvärvad utomlands under en turistresa. Det brukar röra sig om högst några få samtidiga fall inom samma ressällskap eller inom samma familj. Det senast kända fallet i Sverige av en större epidemi av salmonella är den s.k. Tenstaepidemin med ett par tusen kliniska fall och smittbärare. Det stora flertalet distriktsläkare och hälsovårdsinspektörer har små möjligheter att inom sitt eget distrikt resp. sin egen kommun skaffa sig erfarenhet av hur man går till väga när man vill förhindra den fortsatta utbredningen av en inträffad epidemi. Vid större epidemier av någon allmänfarlig sjukdom ankommer det därför på distriktsläkaren eller hälsovårdsnämnden att snarast söka stöd hos de regionala och centrala organen inom smittskyddet. Inom landet har statens bakteriologiska laboratorium goda förutsättningar att skaffa sig sådana löpande erfarenheter att man kan biträda hälsovårdsnämnder och distriktsläkare vid större epidemier. Den epidemiologiska avdelningen vid laboratoriet har ständig beredskap för att lämna råd och anvisningar samt för att vid behov ställa särskilt utbildad personal till förfogande på platsen för en inträffad epidemi. Länsläkarorganisationen har regelmässigt lagt stor vikt vid smittskyddsarbetet. I varje län finns ett särskilt epidemiutskott med uppgift att samordna de olika instansernas verksamhet vid epidemiberedskapen. I vissa län har länsläkarna organiserat kurser och konferenser för hälsovårdsnämnder och distriktsläkare inom smittskyddets område. Avvecklingen av länsläkarväsendet syftar inte till någon egentlig decentralisering av epidemiarbetet till distriktsläkarna eller hälsovårdsnämnderna. Länsläkarnas uppgifter inom smittskyddet kommer, utom då det gäller direkt myndighetsutövande uppgifter som faller på länsstyrelsen, att flyttas över till landstingen och där inordnas i landstingens miljömedicinska verksamhet. Regeringen förelägger i dagarna riksdagen ett förslag till ändring i smittskyddslagen. Förslaget innebär att sjukvårdsstyrelserna åläggs att utse särskilda läkare som skall svara för de regionala uppgifterna inom smittskyddet. Jag förutsätter att landstingen kommer att bedriva rådgivningen i smittskyddsfrågor till distriktsläkare och hälsovårdsnämnder på samma sätt som länsläkarna hittills har gjort. Enligt avtal som nyligen har träffats mellan staten och Landstingsförbundet rekommenderas sjukvårdshuvudmännen att erbjuda länsläkare och länssjuksköterskor anställning fr.o.m. den 1 juli 1981 för uppgifter inom bl.a. smittskyddsområdet. Om SBL inom ramen för tillgängliga resurser anser att en förstärkning av den epidemiologiska avdelningen med ”någon väl meriterad länsläkare” är angelägen kan jag inte finna något hinder häremot. I syfte att underlätta hälsovårdsnämndernas och distriktsläkarnas lokala arbete har socialstyrelsen utfärdat råd och anvisningar som innehåller ingående vägledning om handläggning av inträffade fall av de vanligaste sjukdomarna. I en av socialstyrelsens skrifter behandlas också organisationen av smittskyddet med särskild tyngdpunkt på skyldigheter och befogenheter som tillkommer t.ex. distriktsläkarna och hälsovårdsnämndens personal. Vad gäller sådan utbildning som direkt syftar till kunskaper och färdigheter i epidemibekämpning är det riktigt som Gunnar Biörck säger, att utbildningen för läkarnas del är ganska ringa. Alla läkare får en viss grundutbildning under kurserna i hygien och infektionssjukvård samt försvarsoch katastrofmedicin. Under vidareutbildningen till allmänläkarkompetens finns enveckorskurser i infektionssjukdomar, som dock inte är obligatoriska. När det gäller hälsovårdsinspektörernas utbildning har jag inte kunnat finna att inslaget av smittskydd och kunskap i epidemibekämpning är mindre omfattande i den nuvarande treåriga grundutbildningen än i den förutvarande ettåriga. Det kan framhållas att den nuvarande utbildningen innehåller betydligt längre praktikperioder vid bl.a. lokala hälsovårdsförvaltningar. När det gäller krigsförhållanden är det självfallet så att ett krig innebär drastiskt ökade risker för epidemiutbrott. Det är naturligtvis samtidigt mycket svårt att bedöma hur sådana situationer kommer att te sig och vilka kunskaper som kommer att behövas i olika sammanhang. Socialstyrelsen har under den senaste femårsperioden genomfört utbildning för personal inom den civila hälsooch sjukvårdens krigsorganisation i fältepidemiologi, mikrobiologi och hälsovårdsberedskap. Deltagarna har utgjorts av infektionsläkare/bakteriologer, veterinärer, hälsovårdsinspektörer, hälsovårdsnämndsledamöter m.fl. Jag kan också nämna att forskning pågår inom olika myndigheter och institutioner för att få fram motmedel mot epidemier av olika slag som kan tänkas uppkomma under avspärrning och krig. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat anser jag att det finns skäl att hävda att vi har en god beredskap mot epidemier.

Herr talman! Tillåt mig att tacka statsrådet Holm för den möda hon nedlagt på att utforma svaret på min interpellation. Den har betingats av bekymmer som kommit till uttryck bland ansvariga kolleger i landet, inte minst till följd av det tvivelaktiga sönderbrytandet av länsläkarorganisationen utan att man har haft klart för sig vad som skulle sättas i dess ställe. Till detta kommer för min egen del att jag under åren i riksdagen kommit att känna ett personligt ansvar för att hålla beredskapssynpunkterna levande, eftersom jag är en av de allt färre ledamöter av kammaren som har egna erfarenheter av beredskapstjänstgöringen under andra världskriget och som känner oro för att alltför avlägsna ”planeringshorisonter” försvagar känslan för vad som oförhappandes kan inträffa i morgon. När statsrådet Holm talar om det ringa antalet fall av allmänfarliga infektionssjukdomar i landet som ett resultat av höjd hygienisk standard, så är detta naturligtvis riktigt. Men den medaljen har också en frånsida: genom bristen på naturlig immunisering under uppväxttiden mot i andra länder vardagligt förekommande smittämnen blir vår befolkning i händelse av drastiska förändringar i levnadsbetingelserna i gengäld så mycket mera sårbar. Under beredskapsoch krigsförhållanden kan människor få lämna sina hem och inkvarteras under trånga och primitiva förhållanden. Vattenförsörjningen och avloppsanordningarna kan bli ansträngda, hygienen kan komma att eftersättas och den nära kontakten människor emellan gynna smittspridningen. Det är inte bara och kanske inte främst salmonella som är bekymret. Även vissa infektiösa levereller njursjukdomar, som f. n. har begränsad spridning, kan — liksom dysenteri — få ökad spridning. Flyktingströmmar till vårt land eller främmande trupper kan föra hit smittämnen, som vi inte har något naturligt skydd mot. Direkta krigshandlingar, eller sabotage, kan resultera i masspridning av smittämnen genom vatten och mjölk samt genom luftkonditioneringsanläggningar. På sådan väg kan man sprida mjältbrand, harpest, ”legionärsjukan” och även smittkoppor — till en alltmer ovaccinerad befolkning. Det är denna bild man oavlåtligt måste ha för ögonen. Det är därför av synnerlig vikt att den kontinuerliga informationen om utvecklingen utanför våra gränser på detta område vidmakthålls, främst genom FOA och våra medicinska institutioner vid statens bakteriologiska laboratorium och universiteten. Jag vill lägga sjukvårdsministern detta på hjärtat och råda henne att kontrollera läget. Jag har också nyligen i ett annat sammanhang här i kammaren uttryckt min oro för att ansvaret för beredskapsplanering och beredskapsåtgärder överflyttas från länsstyrelsen till landstinget. I länsstyrelsen har det av hävd funnits ett starkare personligt beslutsansvar än i landstingen — markerat i själva den gamla benämningen ”Kungl. Maj:ts befallningshavande”. Det har oroat inte bara mig att man beslutat avveckla länsläkarorganisationen och att detta har skett, innan man haft tillfredsställande klarhet om vad som skulle sättas i dess ställe. Statsrådet Holm har i sitt svar nämnt att regeringen nu skall förelägga riksdagen ett förslag till ändring av smittskyddslagen, som ålägger sjukvårdsstyrelserna att utse särskilda läkare för det regionala smittskyddet, och jag förstår att man hoppas kunna rekrytera de hittillsvarande länsläkarna till sådana uppgifter. Den tonvikt som på den allra senaste tiden lagts på begreppet ”miljömedicin” har varit så koncentrerad till fredliga arbetsoch yrkesmedicinska samt toxikologiska frågeställningar att man måste befara att den klassiska epidemiologin — den som handlar om farsoterna — har kommit alltför mycket i skymundan. Här som på det kliniska området tycks man f. n. ge prioritet till det långsamma och kroniska på bekostnad av det plötsliga och akuta. En sådan prioritering kan komma att stå oss dyrt. Efter vad jag tycker mig förstå av statsrådet Holms redogörelse delar hon uppfattningen att varken distriktsläkare eller hälsovårdsinspektörer har nämnvärda möjligheter att förbereda sig för de uppgifter som kan åvila dem i allvarstider. De tvingas då att lita till regionala och centrala myndigheter — i den utsträckning de kan få kontakt med dem. Frågan är dock om inte de kurser socialstyrelsen anordnat för viss personal nu i främsta rummet borde riktas till dem som inom primärkommunerna måste bereda sig på att ta den första stöten när något händer. Jag har inte blivit övertygad om att hälsovårdsinspektörernas utbildning är adekvat i det här hänseendet, även om den möjligen inte är mindre adekvat än tidigare. Såvitt jag vet har exempelvis statsepidemiologen inte varit inkopplad i denna utbildnings planering eller genomförande, vilket är ägnat att förvåna. Frågan om statens bakteriologiska laboratorium har länge, alltför länge, varit en bricka i det regionalpolitiska spelet. Det råder nog inget tvivel om att detta bidragit till att försvåra denna institutions verksamhet och minska dess effektivitet. Under fredstida förhållanden kan brister i verksamheten delvis ersättas genom köp utifrån: av kunskap, av vaccin och av materiel för diagnostik, produktion och förebyggande insatser. Vid en avspärrning och andra väsentligt förändrade arbetsvillkor måste det även i detta stycke finnas en väl planerad beredskap. Min fråga till statsrådet Holm avsåg i främsta rummet den personella beredskapen: kunskapsläget, organisationen och handlingsberedskapen. Jag har sedan interpellationen anmäldes försökt att ytterligare orientera mig på området och vill därför avslutningsvis tillägga att det är möjligt att vissa omprioriteringar också på den materiella sidan, liksom i fråga om valet av satsningar på utvecklingssidan, i belysning av den mörknande utrikespolitiska scenen, måhända borde övervägas. Jag är exempelvis inte säker på att statsrådets närmast resignerade inställning till förebyggande och bekämpande av virussjukdomar motsvarar verklighetens krav och möjligheter.

Herr talman! Jag vill hänvisa till vad jag tidigare redovisade i interpellationssvaret och upprepa att jag nog anser att vi har en god beredskap mot epidemier. När det gäller beredskapen i en krigssituation är det självfallet så att ett krig innebär starkt ökade risker för epidemiutbrott — vilket Gunnar Biörck också har betonat — och det är svårt att veta vilka kunskaper som kommer att behövas. Inom statens bakteriologiska laboratorium pågår försvarsmedicinskt forskningsoch utvecklingsarbete. Den verksamheten avser dels att skapa ett system för snabb och enkel diagnostik av vissa smittsamma sjukdomar som inte förekommer eller är sällsynta i fredstid men som kan få stor betydelse under krigsförhållanden, dels att utveckla och pröva vacciner och immunglobuliner med betydelse för totalförsvaret. Där tycker jag nog att man har beredskap för en krigssituation. Epidemiologiska avdelningen på statens bakteriologiska laboratorium har också möjlighet att överskrida sitt anslag om så skulle fordras i händelse av epidemier. Jag vet att den ändrade organisationen för länsläkarnas arbetsuppgifter har orsakat oro inte minst i länsläkarkåren. Det är väl ganska vanligt att sådan oro uppstår vid förändring i en organisation. Men uppgifterna kommer ju att föras över på landstingen, och jag har anledning att förutsätta att man där kommer att bedriva denna verksamhet med lika stort intresse som tidigare länsläkarna gjort. Socialstyrelsen kommer också att uppmärksamt följa utvecklingen i samband med länsläkarorganisationens upphörande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningsfrågor och den organisatoriska uppbyggnaden av smittskyddet inom landstingen och mellan landsting och länsstyrelse. Socialstyrelsen disponerar under anslaget Epidemiberedskap medel för kurser och konferenser för länsläkare. Dessa medel kommer att kunna användas även för utbildning av de nya läkare som skall efterträda länsläkarna. Även distriktsläkare bör självklart få utbildning genom de läkare som socialstyrelsen utbildar i epidemiberedskap. Under 1970-talet har vakanssituationen på distriktsläkarsidan gjort det besvärligt för distriktsläkarna att följa utvecklingen i fråga om epidemiberedskapen och smittskyddet. Vi har haft mycket täta byten av vikarier under hela 1970-talet. Ofta har vikarierna varit läkare med utländsk utbildning och med bristande kunskap på detta speciella område, och det har naturligtvis inte gjort situationen bättre. Men med den förbättrade tillgång på läkare som vi nu får här i landet och den bättre utbildning som distriktsläkarna/ allmänläkarna kommer att få, kommer denna situation att bli bättre.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Holm för den komplettering som hon har givit till sitt tidigare i och för sig utförliga svar. Jag kan knappast gå in på detaljerna. Statsrådet Holm och jag har kanske litet olika uppfattning om landstingens kapacitet för beredskapsfrågor, men jag vill här inte gärna närmare diskutera det. Vi vet ju inte vilka order som Warszawapaktens stridsvagnar kommer att få de närmaste dygnen, och det kan väl mot den bakgrunden vara rimligt att vi sluter upp bakom statsrådet Holm när hon säger att vår beredskap är god.

Fru talman! Rolf Dahlberg har frågat mig om jag vill medverka till att marknära flerfamiljshus, som inte kan delas ur fastighetsbildningssynpunkt, inte taxeras som småhus. Frågan torde avse t.ex. sådana byggnader som består av flera sammanhängande eneller tvåfamiljsbostäder och som hyrs ut eller innehas med bostadsrätt. De grundläggande reglerna för värderingen av dessa byggnader återfinns i fastighetstaxeringslagen. Sådana byggnader skall värderas antingen som hyreshus eller som småhus. De närmare bestämmelserna om detta har sedan utformats av riksskatteverket och har tagits in i det handledningsmaterial som gjorts i ordning inför den allmänna fastighetstaxeringen. Riksskatteverkets regler innebär i korthet att sammanhängande tvåfamiljsbostäder skall värderas enligt reglerna för hyreshus. Är det däremot i stället fråga om enfamiljsbostäder skall i och för sig småhusreglerna tillämpas. Härvid gäller emellertid särskilda och förmånligare regler. Så skall tomten tas upp till ett lägre värde än det som tillämpas för vanliga småhus. Vidare skall byggnadsvärdet reduceras med 50 26. Om däremot tomterna är avstyckningsbara, skall vanliga småhusregler tillämpas varvid dock tomtvärdet skall reduceras. Sådana fall är emellertid efter vad jag har inhämtat mycket ovanliga och avser främst sådana situationer där en faktisk uppdelning av byggnad och mark på de boende är förestående. Det kan naturligtvis inte uteslutas att man i enstaka fall kan ha tolkat riksskatteverkets bestämmelser på ett annat sätt än jag nu redogjort för. Detta är emellertid något som berörda fastighetsägare får ta upp med taxeringsnämnden när de nya taxeringsvärdena kommer. Jag har också inhämtat att riksskatteverket har uppmärksammat dessa problem, och jag har därför ingen anledning att nu vidta några särskilda åtgärder.

Fru talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Det är många som har synpunkter på hur fastighetstaxeringen bör gå till. Man kan kanske tro att det i detta fall är fråga om en relativt liten grupp och en liten justering som borde komma till stånd. Men här finns det faktiskt mycket starka skäl för att man från centralt håll skall se till att taxeringsmyndigheterna får klara direktiv, så att de vet hur de skall taxera. Jag skall peka på några av dessa starka motiv. De fastigheter som berörs i min fråga är hyreshus och också belånade som sådana. Och vid tidigare taxeringar har de taxerats som hyreshus. I år fick emellertid bostadsföretagen tillbaka sina blanketter, och de förorsakades ett mycket stort arbete med att fylla i en ny blankett, eftersom taxeringsmyndigheterna, i enlighet med de anvisningar som de arbetar efter, hade gjort den bedömningen att husen skulle taxeras som småhus. De aktuella husen är inte styckningsbara. De uppfyller alltså inte kriteriet för en fastighetsbildning. De har inte dubbla bärande väggar så att man kan riva en sektion och låta den andra stå kvar. Det är alltså inte fråga om sådana familjebostäder som bl.a. omnämns i budgetministerns svar. De kan inte rivas separat, och juridiskt sett är de omöjliga att avstycka. Därför måste det vara en orimlighet att varje sådan del av huset skall taxeras som en enskild, separat enhet. Enligt de uppgifter jag har fått är det här fråga om väldigt många hus. SABO har i sina medlemsföretag 40 000 sådana här hus. HSB har säkert några tiotal tusen. Riksbyggen har kanske 20 000, och det finns också en hel del hos enskilda ägare. Om det inte sker en ändring av reglerna kommer naturligtvis många av dessa bostadsföretag att överklaga taxeringsnämndernas beslut. SABO uppger att man kommer att överklaga 80-90 96. Det kan alltså röra sig om många tiotal tusen överklaganden som det svenska rättsmaskineriet drabbas av på grund av att anvisningarna är helt oklara. Jag skulle vilja fråga budgetministern: Är det inte viktigt att riksskatteverket nu går ut med förtydligande anvisningar, så att vi slipper en sådan omgång?
Fru talman! Jag har i svaret redovisat vilka regler som gäller, och det är Tisdagen den egentligen desamma som 1975. Det har i och för sig inte gjorts några 31 mars 1981 förändringar. I den mån det kan bli tal om felbedömningar, så skall det ske prövning på det sätt som jag angav i svaret. Det får alltså ske efterprövningsvägen. Jag har också pekat på att riksskatteverket är medvetet om detta problem. Jag tror därför att man både från centralt och från regionalt håll gör vad man kan för att ge riktig information.
Fru talman! Det som budgetministern sade senast är naturligtvis värdefullt. Men jag menar att man skulle kunna gå ut nu, eftersom vi ju har tid fram till den 11 maj, varefter taxeringarna kommer att fastställas. Om taxeringsnämnderna nu fick ett klarläggande på den här punkten, skulle en stor del av överklagandena klaras av under den tiden. När man ute på taxeringsnämnderna läser anvisningarna efter bokstaven gör man automatiskt en felbedömning. Det är allas vår uppfattning att de skall taxera, men de vågar inte gå mot riksskatteverkets huvudanvisning, som är ganska entydig när man läser den mening för mening.
Fru talman! Jag är övertygad om att Rolf Dahlberg är medveten om att vi är mycket långt framme i taxeringsprocessen. De här beskeden bör vara ute hos fastighetsägarna senast den 15 april. Vi har alltså passerat det skede då man kan göra omtaxeringar i nämnderna. Vi är nu framme i kommunikationsledet. Därför måste de regler som jag här har redovisat gälla.
Fru talman! Jag känner väl till de tidsramar som finns. Men dels är det ett par veckor fram till den 15 april, dels har man en erinranstid. Om riksskatteverket gick ut med förtydligande anvisningar skulle man enligt mitt sätt att se kunna undvika en del av de överklaganden som annars är att vänta.

Fru talman! Bertil Jonasson har — mot bakgrund av granbarkborrens härjningar i bl.a. norra Värmland — frågat mig om jag tänker lägga fram förslag om ändringar i skogskontolagstiftningen i så god tid att nya regler kan gälla vid 1982 års taxering. En skogsägare kan genom att utnyttja skogskontosystemet få uppskov med beskattning av skogsinkomster i högst tio år. Rätten till uppskov upphör dock om fastigheten övergår till ny ägare. Bertil Jonasson har i sin fråga 17 förordat att tioårsfristen förlängs samt att skogskontona knyts till fastigheterna. Reglerna om beskattning av skogsinkomster ses f. n. över av virkesförsörjningsutredningen. I utredningsuppdraget ingår att ta ställning till de ändringar i skogskontolagstiftningen som Bertil Jonasson tar upp. Enligt min mening bör regeringen inte lägga fram förslag om ändringar i skogskontosystemet innan virkesförsörjningsutredningen redovisat sin uppfattning i frågan. Jag har emellertid erfarit att utredningen inom kort kommer att ge in en särskild framställning till regeringen om förlängning av skogskontonas löptid. Utredningens förslag kommer att behandlas av regeringen med stor skyndsamhet.
Fru talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret, som jag finner positivt. Virkesavverkningarna i de insektsskadade områdena — speciellt i norra Värmland, där granbarkborren har härjat hårt — är i hög grad beroende av vår skattelagstiftning. Den skadade och dödade skogen bör emellertid ur skogshälsosynpunkt snarast tas bort, och virke behövs i våra industrier och sågar. Därtill behövs skogsvårdande åtgärder i form av röjning efter avverkning liksom framöver också plantering, ungskogsröjning, gallring m.m. För att man skall kunna vidta de åtgärder jag här har nämnt är det i de områden det är fråga om högst nödvändigt att tiden för skogskontona förlängs och att kontona knyts till fastigheterna. Detta är nödvändigt för att skogsägarna skall få ett ordentligt intresse av att avverka, men det är i lika hög grad nödvändigt för samhället, kommunerna och framför allt skogsvården i framtiden. Åtgärder har tagit tid, men nu måste något hända, och det snarast. Det är därför jag har aktualiserat den här frågan. De motioner jag tidigare har väckt har remitterats till virkesförsörjningsutredningen. Enligt svaret kommer utredningen nu att lägga fram ett förslag, och det är jag tacksam för. Jag är också tacksam för att budgetministern säger att regeringen kommer att behandla frågan med största skyndsamhet. Låt mig i det sammanhanget ställa en kort följdfråga: Betyder det att budgetministern räknar med att förslag kan läggas fram så snart att de nya bestämmelserna kan gälla redan vid 1982 års taxering och alltså avse inkomståret 1981?
Fru talman! Utredningens förslag är på väg, har det sagts, men jag har ännu inte fått möjlighet att ta del av det. Det är oklart huruvida man kan få fram arbetet så att bestämmelserna kan gälla inom den tidsram som Bertil Jonasson frågar om, men som jag har sagt i svaret skall vi göra allt för att få fram ärendet så fort som möjligt, och mera kan jag nog inte säga i dag.
Fru talman! Jag förstår naturligtvis att budgetministern inte kan säga mera Tisdagen den nu, eftersom regeringen ännu inte har fått handlingarna. Jag vill ändå skicka — 31 mars 1981 med budgetministern, att det är kolossalt nödvändigt att man försöker att klara av de här frågorna så snart som möjligt. Det vore också bra om ett Om skattereglerna positivt besked kunde lämnas till skogsägarna redan nu, eftersom mycken skog faktiskt behöver avverkas redan under innevarande vinter. Ett positivt besked om att frågan kan vara klar vid 1982 års taxering skulle få fart på avverkningarna omedelbart. Av den anledningen är det nödvändigt att ett besked kan lämnas så snart som möjligt. Även om jag förstår att budgetministern inte kan ge ett fullständigt besked som också innefattar den tid jag talat om här, så vill jag ändå vädja till honom om att medverka till att ett besked lämnas så snart som möjligt. Med hänsyn till det svar jag har fått tror jag också att regeringen vill göra detta. Det är tillfredsställande, för ett besked behövs.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av ett förslag från brottsförebyggande rådet . Det förslag som avses i frågan återfinns i en promemoria som BRÅ avlämnat. Förslaget innebär i korthet att räntefria lån eller lån med lägre ränta än normalt till anställda skall medföra att ränteförmånen inkomstbeskattas hos den anställde. Vid remissbehandlingen av promemorian framkom ganska delade meningar om förslaget. Flera remissinstanser avstyrkte den föreslagna lagändringen och då närmast därför att det här egentligen gäller ett betydligt mer omfattande frågekomplex än det som BRÅ haft att behandla. Räntefria lån ger enligt min mening upphov till åtskilliga skatteproblem, som ställer sig olika för olika lånefall. Det finns alltså anledning att se över dessa problem. Jag är emellertid för dagen inte beredd att lämna ett bestämt besked i vilka former en sådan översyn bör göras. Jag avser emellertid att inom kort ta upp frågan inom regeringen.

Fru talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret. Bakgrunden till brottsförebyggande rådets förslag är ju att vi i våra skattelagar har en rad olika spärrar för att hindra att arbetsgivare och anställda sinsemellan ordnar olika arrangemang för att undgå skatt på arbetsgivaravgifter. Vi har alltså beskattning av olika slags förmåner, t.ex. rabatter vid inköp av varor i arbetsgivarens rörelse. Man får skatta för förfriskningar som man utan ersättning får i samband med arbetet. Vidare får 19 man betala skatt på de s.k. matkupongerna. Ytterligare ett steg togs 1979 då också bilförmånen, fri bil m.m., togs in som skattepliktig förmån. Med anledning av detta säger BRÅ att man nog kan vänta sig att nya metoder kommer att uppfinnas för att man skall kunna undgå skatt på arbetsgivaravgifter, särskilt då beträffande räntefria lån eller lån med låg ränta. Därför föreslog man att skatteplikt skulle införas för sådana lån. Nu säger budgetministern att han inser att det här skapar åtskilliga skatteproblem, men han vill inte tala om vad det är för slags problem, utan säger att han skall se över det hela. Jag är tacksam för att budgetministern inte bara avvisar BRÅ:s förslag. Han anser tydligen att det är aktuellt. Men eftersom problemet har en viss aktualitet, måste jag fråga: Vad är det för skäl som gör att man skall se över andra problem än dem som gäller de räntefria lånen? Är det här mer omfattande frågekomplexet, som remissinstanserna talar om, något hinder för att ta upp räntefria lån till anställd eller lån med låg ränta till anställd? Är det inte med tanke på vad som håller på att ske rätt nödvändigt att budgetdepartementet raskar på och lämnar klara direktiv så snart som möjligt om vad som skall göras? Det är åtskilliga skattskyldiga som inom den närmaste framtiden kommer att beröras av detta. Bland remissinstanserna var det en allmän mening att principen i BRÅ:s förslag var riktig. Beskattar man matkuponger och kaffe som serveras på eftermiddagen på arbetet, skall räntebefrielse vid stora lån kunna beskattas. Här är det fråga om förmåner för den enskilde anställde som med enorma belopp kan överstiga de förmåner som t.ex. en fri bil eller en fri lunch kan innebära. Så principen kan det väl inte vara något fel på, Rolf Wirtén.

Fru talman! Till att börja med tror jag att Kjell-Olof Feldt har gått igenom materialet och är väl medveten om att det är en rad frågor som blir involverade i den frågeställning som han har tagit upp beträffande de räntefria lånen. Det har ju med all tydlighet påpekats från bl.a. riksskatteverket, som kanske är den tyngsta remissinstansen. I sitt svar gör verket en rad påpekanden om hur problemfyllt detta område ändå är och drar f. ö. just den slutsatsen att denna fråga kräver fortsatt utredning. Det är bl.a. det jag har tagit fasta på. Riksskatteverket är inte den enda remissinstans som har denna synpunkt. Riksförsäkringsverket — för att nämna ett annat tungt verk — och flera andra instanser har haft negativa synpunkter på BRÅ:s förslag om hur man skall attackera denna fråga. Eftersom det riktas så mycken kritik just mot formen för att angripa frågeställningen, finner jag det klokt att man låter den gå till fortsatt utredande. Jag kan väl säga till Kjell-Olof Feldt att det som ligger närmast till för mig är att överväga att låta kommittén om underskottsavdrag få se på frågan ytterligare.

Fru talman! Låt oss då konstatera att remissbehandlingen gav vid handen att den princip som låg i BRÅ:s förslag — att detta tillhörde den kategori som borde behandlas som en skattepliktig anställningsförmån — är allmänt omfattad. Det är klart att om det finns andra tekniska utformningar av en sådan skattepliktig förmån så bör de utredas. Men jag ställer mig något tveksam till metoden att stoppa in ännu en fråga i den här stackars underskottsutredningen — kommittén har minsann hittills fått sig utomordentligt svåra frågor förelagda. Här sker nu en enorm mängd transaktioner som bygger på hypotesen att det råder skattefrihet. Jag såg senast i går ett dokument utsänt från Industriförbundet, där man säger att rättsläget beträffande räntefria lån till anställd är helt klart — någon fråga om skatteplikt kan inte förekomma. Därför är det viktigt och nödvändigt att budgetministern — eftersom han i princip ställer sig bakom BRÅ:s tankegång — genomför denna utredning så snart som möjligt så att klarhet skapas både för de anställda och för de arbetsgivare som i dag sysslar med denna hantering. Jag vill tala om för budgetministern att jag har träffat åtskilliga personer som har konstaterat att om detta får fortsätta, blir det en utomordentligt bekväm utväg för många anställda att lösa annars mycket svårlösta problem med löneförhöjningar. Det är ju bara att dela ut rejäla räntefria lån. Därigenom kan man åstadkomma lönehöjningar som är utomordentligt svåra att genomföra på annat sätt — och dessutom mycket billiga för arbetsgivaren. Det är bra att det blir en utredning, men gör den snabbt så att alla får besked!
Fru talman! Jag vill bara slå fast vad jag redan antydde i min föregående replik, nämligen att det här är en fråga som går in i en rad andra, och det är frågor som just underskottskommittén har fått sig tilldelade i sina direktiv. Därför finner jag det ändå vara lämpligt att just överväga att låta kommittén vara en fortsatt utredningsinstans för frågan. Det är också den linje som riksskatteverket har hamnat på. Man tycker där också att det kan vara den lämpligaste vägen. Jag har därmed inte tagit slutlig ställning. Vi har naturligtvis också möjlighet att påskynda ett sådant utredningsarbete inom denna utrednings ram.
Fru talman! Vi skall väl inte bråka om vilken utredning som skall ta hand om frågan. Huvudsaken är att den blir utredd. Jag är tacksam för att budgetministern också lovar att han skall försöka skynda på utredningsarbetet. Det är angeläget att denna förändring i vårt skattesystem genomförs. Jag tror att det för den allmänna skattemoralen — folk får betala skatt på rikskuponger och andra matkuponger och fritt kaffe på eftermiddagen — är orimligt att lån till mycket stora belopp, som ger mycket stora förmåner för den enskilde, blir helt skattefria. Jag tror att det ligger i budgetministerns eget intresse att BRÅ:s förslag i en eller annan form genomförs så snart som möjligt.

Fru talman! Oswald Söderqvist har mot bakgrund av ett i massmedia uppmärksammat fall frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att förbättra förhållandena för isolerade inom kriminalvården. En av de grundläggande principerna för kriminalvården i anstalt är att en intagen i största möjliga utsträckning skall vistas i gemensamhet med andra intagna. I lagen om kriminalvård i anstalt har slagits fast att denna gemensamhetsprincip skall gälla under såväl arbetstid som fritid. Av främst ordningsoch säkerhetsskäl medger dock lagen att gemensamheten begränsas i vissa situationer. Den längst gående begränsningen innebär placering i enrum, s.k. isolering. Isolering kan förekomma som en säkerhetseller skyddsåtgärd, bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, föreliggande fara för den intagnes eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom. För en viss kategori intagna finns särskilda bestämmelser om isolering. Det gäller intagna som har dömts till fängelse i lägst två år eller internering med en minsta tid av två år eller mer och som kan befaras vara särskilt benägna att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktär. En sådan intagen får hållas avskild från andra intagna om det är nödvändigt för att förhindra rymning eller fritagning. Intagna som hör till denna kategori kan, om isoleringen måste bestå under enlängre tid, också placeras på ens.k. specialavdelning. Även andra intagna kan placeras på en sådan avdelning, om det behövs för att hindra den intagne från brottslig verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt. De intagna på specialavdelningarna får umgås i små grupper under arbetstid och fritid. Beslut om isolering av hänsyn till rikets säkerhet har sedan lagen om kriminalvård i anstalt trädde i kraft år 1974 meddelats endast i ett fall. Beslut om sådan isolering fattas av styresmannen vid riksanstalten. Beslutet skall omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst var tionde dag. Finner styresmannen vid en sådan prövning att isoleringen skall bestå, skall beslutet härom omedelbart underställas kriminalvårdsstyrelsens prövning. Enligt 31 § lagen om kriminalvård i anstalt kan regeringen förordna om avvikelser från de bestämmelser i lagen som gäller brevväxling, besök och telefonsamtal, om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet. Ett sådant beslut har meddelats bara i ett fall. Riksdagen har så sent som i november förra året med anledning av en proposition om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt tagit ställning till och gjort vissa ändringar i reglerna om isolering av intagna i kriminalvårdsanstalt. Ändringarna innebar bl.a. att möjligheterna till isolering begränsades i huvudsaklig överensstämmelse med vad som föreslagits i ett betänkande av den s.k. isoleringsutredningen. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag inte att det f. n. finns anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Fru talman! Jag tackar justitieminister Winberg för svaret på min fråga. Jag anser att det är en viktig principfråga, som har kommit upp med anledning av det aktuella fallet. Man kan väl till att börja med något diskutera en definition, nämligen om det som pågår i sådana fall är vård eller straff. Vi använder oss ju ganska mycket av förskönande omskrivningar i sammanhanget, men jag tycker att man rent principiellt kan diskutera om det som förekommit i det fall som nu har varit aktuellt skall betecknas som vård. Jag återkommer till det litet senare. Det aktuella fallet gäller naturligtvis den för spioneri fällde Stig Bergling. Det är självklart att sådana brott måste beivras och brottslingen tas om hand av samhället. Frågan är var man sedan skall dra gränsen för den behandling som vederbörande skall utsättas för. I det här fallet har jag — som jag har skrivit i inledningen till den av mig ställda frågan — tyckt mig kunna konstatera att myndigheten har gått så pass långt att man kan börja diskutera om detta är rimligt och hur långt vården skall sträcka sig. Jag skulle alltså vilja höra något ytterligare av justitieministern om begreppen vård och straff. Är det här fråga om vård med hänsyn till de uppgifter vi har? Sedan gäller det spörsmålet om isoleringen som sådan. Justitieministern säger i svaret på frågan att de som tillhör den speciella kategori till vilken vi > naturligtvis måste räkna detta fall skall få tillfälle att umgås i små grupper och under vissa förhållanden. Vi vet — och det skulle jag vilja ha konfirmerat av justitieministern — att den personen över huvud taget inte har fått umgås med någon annan än möjligtvis sin advokat, som är den som fört fram de synpunkter på hans tillstånd vilka nu har kommit fram. Frågan är hur dessa lagbestämmelser tillämpas. Det är en principfråga som gäller även andra fall. Här har det tydligen gjorts avsteg från dessa bestämmelser. Den här personen har uppenbarligen inte fått umgås med andra. En tredje fråga, som inte berörs i svaret men som jag har aktualiserat, är frågan om andra myndigheters inverkan på vården eller straffet. Enligt uppgift från kriminalvårdsstyrelsen har säkerhetspolisen begärt den hårda behandlingen i det här fallet. Vad stöder man sig på i sådana fall? Hur långt kan en utanförstående myndighet påverka vården av en intagen? Det är också en viktig principfråga, som jag gärna skulle vilja få utvecklad litet ytterligare. De risker som vi från vpk:s sida varnade för i novemberdebatten visar sig nu ha blivit aktuella.
Fru talman! Oswald Söderqvist känner säkerligen väl till att vi här inte kan diskutera konkreta fall, och jag kan inte gå in på ansvariga myndigheters beslut i enskilda fall. Om jag skulle göra det är jag rädd för att fru talmannens klubba skulle falla. Låt mig emellertid principiellt få säga att det här är fråga om regler i 20 § i kriminalvårdslagen, som handlar just om hur intagna skall hållas i avskildhet. 121 § sägs att intagen som hålls avskild från andra intagna skall få den lättnad som är möjlig. Sådana lättnader kan.avse bl.a. viss begränsad gemenskap med andra intagna, tillgång till tidningar, radio och TV. Det kan också vara fråga om utomhusvistelse, besök och telefonsamtal. Vid längre tids avskildhet brukar den intagne kunna hållas sysselsatt på lämpligt sätt — genom undervisning och utbildning eller något arbete. Det åligger kriminalvården att se till att den som är isolerad får erforderliga kontakter med sjukvårdspersonal, psykologer och anstaltsassistenter. Men bedömningen av vilka lättnader som är möjliga måste naturligtvis ske med utgångspunkt från isoleringens syfte i varje enskilt fall. Låt mig slutligen få erinra om vad jag sagt i svaret, nämligen att riksdagen prövade reglerna om isolering så sent som i november 1980. Då fördes en debatt, och då ställde sig riksdagen bakom förslaget om vissa ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt.
Fru talman! Jag diskuterar ytterligt gärna principerna, men principerna kommer ju att ställas på sin spets när det blir fråga om konkreta fall, och därför är det nödvändigt att diskutera dem. I samband med beslutet i november varnade vi just för att beslutet inrymde möjligheter att vi skulle kunna få sådana fall som vi nu fått. Det är därför man kan ifrågasätta justitieministerns bedömning i slutet av svaret att det inte finns någon anledning att titta litet närmare på denna sak. De lättnader som skall kunna beviljas enligt detta lagrum, och som naturligtvis ser mycket bra och fina ut på papperet, har alltså här i praktiken inte beviljats, och såvitt vi kan förstå har detta som följd haft en väldig nedbrytning av personligheten. Vad har vi då för garantier — om vi fortfarande håller oss till principerna — för att detta inte kommer att upprepas på nytt? Då är det ju fel när det inte finns någon spärregel i lagtexten som kan förhindra en sådan här behandling. Har det inträffat en gång, kan det inträffa en andra och en tredje gång osv. Det är därför motiverat att återigen ta upp diskussionen, även om riksdagen alldeles nyligen har fattat ett beslut. Att riksdagen fattade detta beslut i november är ju inte ett argument för att man inte skulle kunna diskutera frågan nu, i synnerhet om man ser till hur tillämpningen av beslutet utfaller. Slutorden i justitieministerns frågesvar är därför otillfredsställande. Justitieministern säger nämligen att det för dagen inte finns anledning att ytterligare ta upp detta. Men uppenbarligen finns det anledning att göra det. Också på den punkten skulle jag vilja ha ytterligare besked.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag anser att försöksverksamheten med kontraktsvård har slagit väl ut och om det redan nu finns förutsättningar att bedöma huruvida denna verksamhet kan permanentas och bli ett bestående inslag i vårt rättssystem. Verksamheten med s.k. kontraktsvård vid Ulleråkers sjukhus följs kontinuerligt av den parlamentariska delegation som enligt riksdagens beslut tillsattes i samband med tillkomsten av den lagstiftning som ligger till grund för försöksverksamheten. Delegationen sammanträder varje kvartal. Av uppgifter som nyligen har redovisats för delegationen framgår att verksamheten, som till en början var förenad med vissa svårigheter, nu har stabiliserats. Tillgängliga platser är till fullo utnyttjade, och personalläget är gott. Samarbetet med socialvården och andra sjukhus fungerar också väl. Den 20 januari i år hade enligt uppgift 46 personer deltagit i vårdprogrammet. Av dessa har 36 skrivits ut på grund av kontraktsbrott. Kontraktsvården skulle alltså ha misslyckats i drygt 75 96 av fallen, medan det i de amerikanska undersökningar som åberopades i propositionen om försöksverksamheten redovisades lyckade resultat i upp till 40 922 av fallen. Att andelen misslyckanden sålunda är högre än vad man kunde ha haft anledning att räkna med kan enligt sjukhusledningen till stor del förklaras av att det tar viss tid, innan en verksamhet av detta slag kan fungera helt tillfredsställande. Vidare står det klart att man i början av verksamheten fick ett klientel som var alltför hårt belastat för att ha en realistisk chans att klara av behandlingen. Numera har förhållandena i detta avseende förändrats. Till en del torde detta sammanhänga med att det har blivit känt att vårdprogrammet är krävande och fordrar en helhjärtad satsning av patienten. Man kan därför hoppas på avsevärt bättre resultat i fortsättningen. Av vad jag nu har sagt torde framgå att det är för tidigt att uttala sig om huruvida kontraktsvård för narkomaner bör göras till ett bestående inslag i vårt påföljdssystem. Ännu återstår drygt ett och ett halvt år av den fastslagna tiden för försöksverksamheten, och först därefter kan man göra en utvärdering.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag har förståelse för det besked som jag har fått, nämligen att det är väldigt svårt att i nuvarande skede anlägga konkreta synpunkter på huruvida man slutgiltigt kommer att lyckas eller inte när det gäller den här verksamheten. Jag har ändå velat ta upp frågan nu för att i någon mån göra en avstämning. Vi befinner oss nämligen i en situation, där just frågan om narkotikamissbruket — och det gäller inte minst narkotikamissbruket inom våra kriminalvårdsanstalter — är väldigt aktuell. Inom ramen för kriminal vården såsom denna är uppbyggd har en rad försöksprojekt prövats. Man anstränger sig verkligen för att komma till rätta med problemen. I det sammanhanget menar jag att det också är nyttigt och värdefullt att mera okonventionella projekt prövas. Ulleråkersprojektet är just ett sådant försöksprojekt. Personligen tycker jag att detta projekt redan har visat sig vara intressant, av flera skäl. Jag delar i stort sett justitieministerns uppfattning i frågan. Jag vill ändå peka på framför allt tre olika frågeställningar, som jag tycker är intressanta. För det första är det viktigt att man i samband med en försöksverksamhet av det här slaget är beredd att pröva olika vägar när det gäller målsättning och metod. Justitieministern har helt riktigt påpekat att det till en början visade sig vara ganska besvärligt att klara problemen. Men då valde man ett annat urvalssystem när det gäller klienter samt gick i vissa sammanhang in för annorlunda behandlingsmetoder, och därefter har man i större utsträckning lyckats. Jag tycker att det finns anledning att understryka det. För det andra är det nödvändigt att samtliga inblandade verkligen samarbetar på samma nivå. För det tredje vill jag peka på att den pågående verksamheten bygger på förtroende mellan olika instanser och då inte minst mellan klienten och dem som är satta att vårda honom. Jag vill påpeka att kontraktsvården inte får innebära ett försök till smitväg från ett straff som skulle ha utdömts, om försöket inte hade påbörjats i stället. I annat fall kan det vara frestande för den åtalade missbrukaren att under en tid underkasta sig kontraktsvården men sedan avbryta densamma i avvaktan på att en villkorlig dom skall framstå mer attraktiv än en fortsättning av kontraktsvården som sådan. Jag vill fråga justitieministern om han delar min uppfattning på denna punkt, att det faktum att man en gång har underkastat sig kontraktsvård och sedan misslyckats med denna inte i sig innebär att man skall bedömas lindrigare vad gäller straffpåföljden när målet tas upp till behandling.
Fru talman! Behandlingen med kontraktsvård innefattar i sig åtskilliga frågor som kan vara problematiska — Göte Jonsson har pekat på åtskilliga av dem — särskilt som det är en ganska ny behandlingsform och vi ännu inte har så lång erfarenhet av den. Jag känner till just den sista frågan som Göte Jonsson tog upp. Vid något av de sammanträden som delegationen för kontraktsvård har hållit tror jag att det från läkarhåll framförts viss kritik mot domstolar för att personer som fått sådan här vård men avbrutit den ändå har fått icke frihetsberövande påföljd. Man kan möjligen säga att det inte riktigt var meningen när den här lagen antogs. Såvitt jag är rätt underrättad överväger riksåklagaren att gå ut med ytterligare information om lagstiftningens bakgrund och om hur det där var tänkt. Det är viktigt att man under resans gång så att säga får försöka rätta till det som kan gå mer eller mindre snett men att man får hela den här försökstiden på sig, innan man gör en definitiv utvärdering. Vi måste alltså — det är Göte Jonsson och jag överens om — försöka pröva olika medel som man inte prövat tidigare för att se var man kan nå de bästa resultaten och hur man skall klara av den svåra narkotikafrågan.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern särskilt för det senaste beskedet. Jag tror att det är väldigt viktigt att man uppträder konsekvent när det gäller själva uppläggningen av kontraktsvården. Också jag har från läkarhåll hört uttryck för en viss besvikelse över domstolarnas bedömningar i detta sammanhang. I och för sig har ju domstolarna frihet att göra bedömningar, men det är värdefullt att justitieministern här klart har uttalat att det faktum att man en gång har prövat kontraktsvård men misslyckats inte innebär något generellt kriterium för en lindrigare bedömning. Jag tror att det uttalandet kan vara värdefullt för diskussionen framöver och för möjligheterna att föra den här frågan vidare under den tid som återstår av försökstiden.

Fru talman! Gunnar Olsson har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att mildra effekterna av de uppsägningsvarsel som nu och senare under året träder i kraft i Värmlands län. När det gäller varsel om uppsägning som berör ett stort antal personer inom ett företag flyttar arbetsmarknadsverket regelmässigt in en förmedlingsverksamhet i företaget för att på så sätt snabbare kunna hjälpa de varslade personerna till nya arbeten. Vid varsel som berör ett färre antal personer får arbetsförmedlingens verksamhet anlitas i vanlig ordning. Regeringen lade så sent som för en dryg vecka sedan fram en proposition till riksdagen om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning. I propositionen finns bl.a. ett förslag för att underlätta omställningar vid lokala sysselsättningskriser. Förslaget innebär att den personal som varslats om uppsägning och under en viss bidragsperiod erhåller en fast anställning hos en annan arbetsgivare, under bidragsperioden skall få behålla 50 96 av lönen från den ursprungliga anställningen. Under samma period erhåller även arbetsgivaren ett visst bidrag till lönekostnaderna. En förutsättning för bidraget är att såväl arbetsförmedlingen som den berörda arbetsgivaren intensifierar insatserna för att ordna nya arbetstillfällen för den uppsagda personalen.

Fru talman! Först ett tack till arbetsmarknadsministern för det här svaret. Arbetsmarknadsläget är, som Ingemar Eliasson vet, fortsatt besvärligt i vårt gemensamma hemlän Värmland. Ordersituationen inom flertalet av för länet viktiga näringsgrenar är klart otillfredsställande. Detta förhållande har, tillsammans med pågående strukturella förändringar inom basnäringarna, gjort att varselläget är mycket oroande. Under senare hälften av året kommer ett antal omfattande varsel att träda i kraft med åtföljande ökning av arbetslösheten. Siffrorna avseende varsel om uppsägning och permittering har jag angett i min fråga, och de behöver inte upprepas. Det bedöms inte komma att finnas några större möjligheter för dem som då blir arbetslösa att finna nya arbeten i länet. Även om arbetsmarknadsverket, som framgår av svaret, regelmässigt flyttar in en förmedlingsverksamhet i företaget för att på så sätt snabbare kunna hjälpa de varslade personerna till nya arbeten, tycks inte sådana arbeten finnas tillgängliga, enligt vad arbetsförmedlingen har upplyst mig om i dag. Jag har ställt min fråga närmast för att få besked huruvida regeringen har någon beredskap inför vetskapen om att ytterligare en mängd jobb försvinner under de närmaste månaderna. Jag vill gärna veta litet mer om hur stor beredskapen är. Då vill jag hänvisa till att länsarbetsnämnden i Värmland har framhållit nödvändigheten av att hålla en mycket hög beredskap för att kunna möta ett försämrat arbetsmarknadsläge. Bl. a. vet Ingemar Eliasson att kommunerna har uppmanats att genom en ny inventering försöka få fram ytterligare ett antal platser för ungdomar. Men vi skall ha klart för oss att kommunernas ansträngda ekonomi lägger hinder i vägen när det gäller att bygga upp en god objektreserv avseende sådana platser. Jag tror personligen att Ingemar Eliasson, som är väl förtrogen med Värmland, är medveten om att varselläget i Värmland blir allt dystrare och att allt fler människor riskerar att förlora jobben. Och jag tror att värmlänningarna behöver få veta litet mer om regeringens beredskap.
Fru talman! Det är ett alldeles riktigt antagande att vi är väl förtrogna med att läget i Värmland är dystert. Och det gäller i och för sig sysselsättningen i hela landet inför nästa höst och vinter. Kombinationen av den åtstramning på den offentliga sidan som Gunnar Olsson åberopar och den internationella lågkonjunkturen ger ett osedvanligt besvärligt sysselsättningsläge. Beredskapen inför nästa höst och vinter har berörts i den proposition som nyligen lagts fram för riksdagen. Där sägs att regeringen avser att återkomma när det gäller eventuella tilläggsanslag. Det står klart redan nu att både vad avser arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten krävs ytterligare påslag för att vi skall kunna hålla arbetslösheten någorlunda stången inför nästa höst och vinter. I första hand avser vi emellertid att försöka stimulera en mer naturlig efterfrågan på arbetskraft. I propositionen finns därför förslag om att de arbetsgivare som expanderar sin verksamhet under 1981 skall ges ett särskilt bidrag för det. Nu skall vi komma ihåg att varslen till länsarbetsnämnderna är till just för att ge den här typen av signaler, och vi måste naturligtvis utgå från att det går att göra en del som innebär att varslen aldrig utlöses. Såvitt jag förstår finns i den statistik som Gunnar Olsson åberopar för Värmland också en del sådana inslag, dvs. att de diskussioner som pågår exempelvis beträffande Vänerskog ändå kan minska omfattningen av arbetslösheten i förhållande till de lagda varslen.
Fru talman! Jag är tacksam för den positiva inställning till att försöka lösa de här problemen som statsrådet har. Jag vill ta tillfället i akt att i den här dialogen vädja till statsrådet att han skall försöka medverka till några konkreta åtgärder. Det gäller för det första att få till stånd ett riksdagsbeslut så att regeringen snarast kan ta upp förhandlingar med landstinget i Värmland om tidigareläggning av sjukhemsbyggen. Sådana förslag finns, bl.a. för Sunne, Årjäng, Arvika och Charlottenberg. På vägsidan har man för det andra tagit fram objekt för 220 milj.kr., som skulle ge jobb åt 1 100 årsarbetare. Projekten är väl förberedda och kan genomföras i år och nästa år. För det tredje har vi stort behov av ett skogligt länsprogram. Detta behov bara ökar, därför att vi på många håll i länet har en kraftigt eftersatt skogsvård. För att ge skogsvårdsstyrelsen möjligheter att utarbeta ett sådant program bör staten skjuta till pengar. Jag vill då ställa en följdfråga: Kan vi påräkna ett stöd från regeringen som möjliggör ett skogligt handlingsprogram för vårt län?
Fru talman! Just nu bereds inom regeringskansliet frågan om eventuella stimulansåtgärder på byggsidan under nästa höst och vinter. Vad vi har att utgå ifrån är i första hand den inventering som har gjorts av lämpliga statliga byggen och vad som i övrigt kan göras för att stimulera de ordinarie huvudmännen att tidigarelägga sina byggen. På sjukhussidan har den saken såvitt jag förstår behandlats i arbetsmarknadsutskottet. När ett beslut där fattades om Norrbotten sades det klart att användningen av den då tillämpade modellen inte vidare skulle upprepas. Men det är möjligt att det inom den ordinarie ram som landstinget har ändå finns möjlighet att för landstingets vidkommande tidigarelägga sjukhusprojektet, men det är en sak som landstinget i sedvanlig ordning får hantera i överläggningar med länsarbetsnämnden. Vad vi kan fatta beslut om är de statliga byggena samt eventuella påslag på beredskapsmedlen. När det gäller skogssidan vill jag säga att frågan om särskilda stimulansåtgärder för avverkning finns med i det förslag som regeringen framlagt för riksdagen.
Fru talman! Bara ett par ord om de tidigarelagda landstingsprojekten. Som ledamot av landstinget i Värmland vet jag mycket väl att vi inte kan ta fram dem inom de ordinarie ramar som vi har att röra oss med. Men faktum är att man på grund av det katastrofala läge vi har när det gäller sysselsättningen i Värmland numera jämställer våra problem med dem som finns i Norrbotten. Från vårt håll har vi sagt att det finns lika stor anledning för regeringen att ta upp förhandlingar med vårt landsting om tidigareläggning av vissa projekt som det finns när det gäller Norrbotten. Det är mycket viktigt — det gäller inte bara byggnadsjobb, utan det ger på sikt också betydligt fler jobb i vården. Jag vill slutligen säga att det är en mycket dyster Värmlandsbild som tecknas i Länsrapport 81, som publicerades förra veckan. För första gången sedan 1973 har vi en minskning av sysselsättningen i länet. Vi har den högsta arbetslösheten sedan den nya statistiken infördes för sex år sedan, 1975.
Fru talman! Bara några ord till om investeringar på landstingssidan. Det som nu görs för att hålla uppe sysselsättningen måste vara förenligt med en sund samhällsekonomi också på sikt — vi får inte vidta sådana åtgärder att vi försvårar en balanserad samhällsekonomisk utveckling. Det innebär att viinte bakvägen kan öka på landstingens behov av att expandera för att klara sin drift. Eftersom den här frågan nu är föremål för riksdagsbehandling får vi avvakta den. Men jag vill erinra om att riksdagen vid förra tillfället sade att vad som hände i Norrbotten skulle vara en engångsföreteelse.

Fru talman! Martin Olsson har, mot bakgrund av gymnasieskolans utökade ansvar för yrkesutbildning av 16-18-åringar, frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att den kapacitet och de resurser, som finns vid riksyrkesskolan i Torpshammar, skall kunna utnyttjas även i framtiden och för att friställning av personal skall kunna undvikas. Den utbildning som bedrivs vid riksyrkesskolorna är en form av arbetsmarknadsutbildning. Rekryteringen av elever sker genom arbetsförmedlingen, som tar emot ansökningar från arbetslösa ungdomar i åldern 16 till 21 år. Under utbildningstiden lämnas utbildningsbidrag. Elevunderlaget vid riksyrkesskolorna har under hela 1970-talet varit vikande. 1970 påbörjade 732 ungdomar sin utbildning, medan motsvarande antal år 1978 var 343. Hösten 1980 fanns totalt 473 elever inskrivna vid riksyrkesskolorna. Av dessa var drygt 80 96 18 år eller yngre. Genom utbyggnaden av gymnasieskolan har riksyrkesskolorna alltmer mist sin betydelse som riksrekryterande skolform. Den förmånliga studiefinansieringen med utbildningsbidrag har däremot gjort skolorna attraktiva för ungdomar bosatta i näraliggande kommuner och har också skapat en studieekonomisk orättvisa jämfört med eleverna i gymnasieskolan. På vissa orter har detta medfört att riksyrkesskolan konkurrerar med gymnasieskolan. Frågan om riksyrkesskolornas framtida roll i vårt utbildningsväsende skall i enlighet med tilläggsdirektiv behandlas av gymnasieutredningen. I direktiven angavs att det var önskvärt med en integrering med samhällets övriga utbildningsutbud. Flera lösningar kunde vara tänkbara. Som exempel nämndes möjligheten att organisera om skolorna till AMU-centrer. En annan utväg som utredningen uppdrogs att fundera kring är att inordna riksyrkesskolorna i gymnasieskolan. Utredningen skall även överväga andra lösningar. Utredningens principbetänkande väntas föreligga till sommaren.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Vid ett möte med företrädare för de fyra riksyrkesskolorna, skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen presenterades planer på att man vid tre av yrkesskolorna skulle ändra verksamheten så att man skulle ha en viss verksamhet lämpad för skolorna också i fortsättningen. För den fjärde, den i Torpshammar, nämndes det däremot inga sådana förslag, varför den anses vara hotad av nedläggning. Riksyrkesskolan i Torpshammar har 45 anställda och ca 120 elever, och den betyder mycket för sysselsättningen och serviceunderlaget i Ånge kommun, en kommun som har svårigheter att få tillräckligt antal arbetstillfällen. En nedläggning av skolan skulle vara mycket beklaglig. Det är därför viktigt att stora ansträngningar görs för att finna ungefär motsvarande lösning för skolan i Torpshammar som vad som har planerats för de tre övriga riksyrkesskolorna. Man kan utan överdrift säga att skolan förutom sin betydelse för utbildningen har stor betydelse för kommunen och främst den kommundel där den är förlagd. En eventuell nedläggning av skolan måste kompenseras med en förläggning till orten av andra verksamheter som ger minst samma sysselsättningsoch serviceunderlag. Samhället måste självfallet ta sitt ansvar för detta, och jag utgår ifrån att statsrådet kommer att verka för att samhället tar både regionalpolitiskt ansvar för bygden och ansvar för den personal som är verksam vid skolan. Fastigheterna ägs av Ånge kommun, som har lagt ned omkring 12 miljoner där och f.n. projekterar nya elevhem. Dessutom har det förlagts ett aluminiuminstitut i anslutning till skolan, just därför att det lämpar sig med en anknytning till kurserna i aluminiumteknik. En nedläggning av skolan skulle därför hota aluminiuminstitutet. Det finns alltså många skäl för att någon lämplig fortsatt verksamhet skall förläggas till skolan även sedan yrkesutbildningen på gymnasienivå helt har övergått till att vara en primärkommunal uppgift.
Fru talman! Som Martin Olsson vet är frågan om vad som skall hända med riksyrkesskolorna ingen ny fråga. Jag har inhämtat att riksdagen redan 1964 uttalade att riksyrkesskolorna borde avvecklas. Senare har de berörda myndigheterna tagit upp detta i olika rapporter. Nu har enligt uppgift de berörda myndigheterna, AMS och SÖ, tagit upp överläggningar — som Martin Olsson också säger — om vad som skall hända med de fyra kvarvarande riksyrkesskolorna. Jag utgår naturligtvis från att AMS och SÖ här håller kontakt med gymnasieutredningen, som enligt sina direktiv har att diskutera hur riksyrkesskolornas nuvarande utbildning skall inordnas i verksamheten — i AMU-center eller gymnasieskola eller den form i övrigt man må välja. Men jag delar Martin Olssons mening att den kompetens som finns representerad vid de här yrkesskolorna på det ena eller andra sättet skall tas till vara.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för den kompletteringen, och jag utgår från att statsrådet och regeringen kommer att verka för att den kompetens och den kapacitet som finns vid de här skolorna används även i fortsättningen. Vårt skolsystem är ju mångfasetterat, och det bör vara möjligt att i den fjärde riksyrkesskolan, liksom i de övriga tre, finna någon form av verksamhet som är lämplig. Jag vill åter betona den stora regionalpolitiska betydelse som en skola av detta slag har i en sådan här bygd, och samhället måste självfallet ta sitt ansvar, sett ur regionalpolitisk synpunkt. Det kostar förmodligen också mer att på annat sätt ersätta det sysselsättningsbortfall som en nedläggning av en sådan här skola skulle innebära för bygden.

Fru talman! Oswald Söderqvist har, med anledning av planerna på en hetvattenledning från kärnkraftverket i Forsmark och de beställningar ett sådant projekt skulle ge upphov till, frågat industriministern om svensk industri har kapacitet för att konkurrera med utländska bolag om denna stororder och vilka undersökningar som har gjorts om effekterna för svensk industri om alternativa energikällor byggts ut i stället. Frågan har överlämnats till mig. Vad gäller en hetvattenledning från Forsmark kan enligt vad jag erfarit de i ett sådant projekt ingående komponenterna tillverkas inom landet. Jag utgår därför från att svensk industri har kapacitet för att konkurrera med utländska bolag om de beställningar som en hetvattenledning skulle ge upphov till. Kommersiell produktion av utrustning för att utnyttja alternativa energislag förekommer i dag endast i begränsad omfattning. Svensk energiforsk ning ligger emellertid vid en internationell jämförelse mycket långt framme. Nr 107 Därmed bör det finnas goda förutsättningar för att svensk industri skall Tisdagen den kunna konkurrera när de alternativa energislagen nu blir aktuella för 31 mars 1981 kommersiell exploatering i större skala. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om bl.a. de insatser som svenska företag gör på vindkraftområdet och Stal-Lavals satsning på stora värmepumpar. I den nyligen framlagda energipropositionen redovisas tre olika alternativ för Storstockholms uppvärmning. I propositionen understryks att fortsatt projektering är nödvändig för att klarlägga förutsättningarna för dessa projekt. Jag gör där bedömningen att de redovisade alternativen skulle innebära en betydande stimulans för svensk industri. Jag vill dessutom erinra om de förslag beträffande inriktningen av det statliga energiforskningsprogrammet som lagts fram i energipropositionen. Förslaget innebär bl.a. att programmet i ökande utsträckning bör läggas upp så att industriella och andra intressenter successivt kan ta över ansvaret för att driva utvecklingen vidare.

Fru talman! Frågan om Storstockholms och, på sidan om, Uppsalas värmeförsörjning genom hetvatten från Forsmark kommer vi säkerligen att få återkomma till åtskilliga gånger. Detta är ju bara en liten del i det stora komplexet. Det som är intressant när det gäller den första delen av frågan är det argument som anförts av dem som är intresserade av att driva fram projektet. De talar ju mycket om hur bra det kommer att bli, vilka order svensk industri kommer att få och vilken sysselsättningsskapande effekt det kommer att ha. Då finns det anledning att titta på detta — mycket talar ju för att det inte alls blir svensk industri som får order här. Energiministern säger att han utgår från det och det och att enligt vad han erfarit osv. skall svensk industri kunna konkurrera. Det kan ju hända att den har den tekniska kapaciteten. Men här rör det sig inte endast om tekniska frågor, utan här har vi också stora ekonomiska komponenter med i bilden. Det blir väl som vanligt ett anbudsförfarande, och då är frågan om svensk industri över huvud taget kan konkurrera och få dessa order. Enligt vad jag har erfarit är den tyska firman Mannesmann den som ligger närmast till för att kunna ta sådana order. Detta företag har ju varit inblandat i svenska kärnreaktorer tidigare — med mindre goda resultat, om jag får återknyta till vad som sades inför folkomröstningen om kärnkraft. Det hela är alltså högst osäkert. Det som då är intressant är inte forskning på alternativa energikällor i allmänhet, som energiministern tog upp. Det intressanta är, som energipropositionen hänvisar till, de andra alternativen i Storstockholms energiförsörjning. Det är detta som är intressant — inte att man forskar ganska bra på alternativa energikällor. När det nu satsas mycket på den här hetvattentunneln från Forsmark, vad satsas då på forskning om alternativen för att ersätta hetvattentunneln? Det 33 är den frågan jag skulle vilja få ett mera konkret svar på. Även om vi kanske internationellt sett har en bra energiforskning för alternativen, så är det intryck man får att det just nu över huvud taget inte pågår några undersökningar eller några konkreta ansträngningar för att exempelvis utveckla Nynäsprojektet om kombinat. Vad det satsas på från STOSEB:s sida är att försöka driva fram undersökningar kring hetvattentunneln. Vad satsas det på för övrigt när det gäller Storstockholm?
Fru talman! I propositionen ges tre alternativa möjligheter för Storstockholms värmeförsörjning. Det är dels försörjning med hetvatten från Forsmark, dels koleldning och dels stora värmepumpar. När det gäller koleldning finns det en utvecklad konventionell teknik, där svenska företag ligger väl framme med nästan alltänkbar utrustning. När det gäller värmepumpsalternativet nämnde jag i mitt svar att Stal-Laval satsar mycket. Jag tycker att Stal-Lavals satsning här är mycket hoppingivande. Det pågår alltså ett betydande arbete för att uppfylla de krav som kan ställas för att få fram en alternativ bedömning också när det gäller värmepumpar.
Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att energiministern glider undan och inte vill ta ställning till den konkreta frågan. Jag är visst övertygad om att det pågår en bra utveckling av värmepumpar och att man forskar på andra alternativ i Sverige. Men vad görs i detta konkreta fall för Storstockholms värmeförsörjning? Vi vet att STOSEB har satsat 3 milj.kr. på undersökningar, projekteringar, flygfotografering och markundersökningar uppåt Uppland mellan Forsmark och Stockholm. Men vad satsas på att mera konkret utveckla de andra förslagen? En av svagheterna i energipropositionen är att den över huvud taget inte tar upp frågan om energikombinatet i Nynäshamn, som ändå är ett intressant alternativ. Det har regeringen helt skjutit åt sidan och inte alls berört i energipropositionen. Det är ju här svagheten ligger. Man satsar alltså för fullt på att forska och undersöka kring hetvattenledningen. Energiministern kanske nu kan upplysa mig om vad som satsas på de alternativ som det talas om här, t.ex. värmepumpar, för Stockholm? Hur många miljoner satsas på undersökningar om konsekvenserna för Stockholm av uppvärmning med kol, och sådana saker?